Herr talman! Denna affär håller på att utvecklas till något mycket egendomligt. För en större summa pengar, en och en halv miljard kronor, övertar folkpartiregeringen aktiemajoriteten i NCB och en betydande minoritetspost i Södra Skogsägarna. Men samma regering har inget intresse av att se till att det man köpt verkligen blir levererat den dag då man skall tillträda. Utåt har man motiverat insatserna med sysselsättningspolitiska argument, och det gör industriministern också i dag. Men samma regering har uppenbarligen inget intresse att skydda sysselsättningen när de gamla ägarna nu genomför sina nedläggningsplaner och kastar ut folk i arbetslöshet. Hur tror industriministern att människorna i Kramfors, Östanå, Lilla Edet och på andra hotade platser känner det när de vet att staten går in med närmare en och en halv miljard kronor av skattepengar, men att samma regering inte anstränger sig för att bevaka de anställdas intressen på de orter där sysselsättningen nu äventyras eller hotas? Ett argument för oss, när vi har tillstyrkt den statliga räddningsaktionen, har varit att utvecklingen när det gäller sysselsättning och människors trygghet inte skulle gå ur koniroll. Dessutom — och det är en viktig punkt för oss — anser vi att staten måste få en ökad påverkan på skogsindustrin så att omställningar sker i planerade former och att de för människor och orter sker så att de blir socialt acceptabla. Nu gör plötsligt industriministern ett undantag för Sandviken i Kramfors. Betyder således industriministerns svar att fabrikerna Böksholm, Östanå, Göta och andra, som har varit på tal och där MBL-förhandlingar är upptagna, inte kommer att läggas ned innan staten har intagit sin plats i styrelsen? Är det rätt tolkning av industriministerns svar?
Herr talman! Ja, det är den riktiga och den enda möjliga tolkningen av den formulering jag har använt, nämligen att ledningarna för de båda företagen icke har för avsikt att under tiden intill dess staten inträder som delägare i bolagen besluta om ytterligare åtgärder som innebär neddragningar eller nedläggning av verksamhet vid företagen. Sådana beslut finns ju icke fattade vid dessa företag. Det gör det däremot i Sandviken, och beslutet ligger långt tillbaka i tiden. Nedläggning förestår om ett antal veckor.
Herr talman! Sakligt förhåller det sig så att MBL-förhandlingar är slutförda på Östanå i Östra Göinge kommun, Böksholm inom Södra Skogsägarna och Sandviken inom NCB. MBL-förhandlingar har begärts och pågår vid Göta bruk, Lilla Edets kommun och vid NCB:s sulfitfabrik och finpappersbruk i Hörnefors. Industriministerns svar nu betyder med andra ord att den socialdemokratiska kritiken mot industriministern och avtalen har varit framgångsrik när industriministern nu meddelar att beslutade nedläggningen skall stoppas. Det enda undantaget som han har godkänt och där de gamla ägarna får lägga ner skulle således vara Sandviken uppe i Ådalen. Men då förstår jag inte riktigt att industriministern, som ändå har en stark förhandlingsposition gentemot NCB — staten kommer ju att ha 74 96 av aktierna i NCB - i sitt svar säger att han inte har möjlighet att politiskt ge uttryck för hur staten vill agera i detta läge. Därför riktar jag en ny fråga till industriministern: Varför inte i kraft av detta stora aktieinnehav också ta itu med de gamla ägarna när det gäller fortsatt drift vid Sandvikens fabriker i Kramfors?
Herr talman! Thage Peterson måste väl ha observerat den skillnad som råder. Beträffande de olika enheter i Södra Skogsägarnas revir som har nämnts föreligger icke i något fall ett nedläggningsbeslut. Däremot har det i en del fall förts MBL-förhandlingar, I fallet Sandviken fattades beslut om nedläggning redan 1978, och det har senare bekräftats.
Herr talman! Jag vill åter betona att den kritik som har framförts från fackligt håll och från mitt parti mot regeringens handlande med anledning av de två företagens agerande har varit framgångsrik. Det har rått en stor oklarhet om hur det skall bli med fabrikerna på de platser som jag nämnde, exempelvis Östanå, Böksholm, Lilla Edet och Hörnefors. Det är självklart att jag är glad över att industriministern i dag meddelar att de gamla ägarna icke får tillstånd att lägga ned fabrikerna förrän staten har gått in och tillsammans med de anställda har bestämt vilka strukturplaner som skall gälla för den framtida verksamheten i NCB och Södra Skogsägarna.

Herr talman! Jag kan ju inte bestämma vilka slutsatser Thage Peterson skall dra av det skeende jag här helt kort har angivit, men jag vill fortfarande vädja till Thage Peterson att läsa rätt innantill. I det sista stycket av svaret står det inte någonting om att dessa företag inte har fått tillstånd att göra si eller så — vilket jag inte har någon konstitutionell rätt att bestämma — utan det står bara att jag har erfarit att man icke avser att nu vidta åtgärder.
Herr talman! Inte skall vi låta denna debatt om människors trygghet på flera platser i landet bli en diskussion om tolkningen av ordet erfarit. Jag utgår från att landets industriminister är så pass initierad i frågan om utvecklingen i NCB och Södra Skogsägarna — räkningen kostar ändå 1,5 miljarder kronor — att han kan svara ja eller nej på de frågor jag har ställt. Jag ställer därför igen frågan: Innebär det svar som industriministern har lämnat här i riksdagen att de nedläggningsbeslut och de MBL-förhandlingar om nedläggningar som de gamla ägarna har öppnat — om Böksholm, om Östanå, om Hörnefors och om Göta i Lilla Edet — icke kommer att verkställas förrän staten har gått in och tillsammans med de anställda har fastlagt en strukturplan? Det måste gå att svara ja eller nej på den frågan här i riksdagen i dag.
Herr talman! Övriga åhörare har förmodligen observerat att jag redan har svarat ja, men jag upprepar det gärna.

Eller skall NCB få verkställa den nedläggning som man fattade beslut om tidigare?
Herr talman! Den rätten har NCB alltså, och de argument som man har anfört — beträffande företagets tekniska och ekonomiska situation, beträffande den akuta råvarubristen i området osv. — är sådana att jag är övertygad om att en strukturplan också skulle leda till samma resultat.

Den strukturrationalisering, herr talman, som har pågått år ut och år in, decennier ut och decennier in under den socialdemokratiska regimen, har lett till att en tredjedel av massafabrikerna här i landet har lagts ner!
Herr talman! När vi satt i regeringsställning påbörjade vi arbetet med en skogsplan. Det arbetet har de borgerliga regeringarna inte fullföljt. I oppositionsställning har vi krävt att strukturplaner skulle upprättas för skogsindustrin. Detta vill folkpartiregeringen inte göra av ideologiska skäl; man anser att de fria marknadskrafterna bäst löser de olika problem som finns i industrin. Vi har emellertid sett effekterna av de fria marknadskrafternas spel: människor har drabbats av arbetslöshet och regioner har slagits ut. När vi säger att vi inte vill diskutera ett enskilt företag är det just därför att vi vill ha en planering för den samlade industrin. Jag vet inte om industriministern är underkunnig om att Sandviken räknar med en budgeterad förlust för år 1979 på 5 milj.kr. Jag tycker att ett lands regering och industriminister bör se på den summan i förhållande till de kostnader som arbetsmarknadspolitiska insatser skulle innebära och andra kostnader när hundratals människor går arbetslösa. Innan man tar ställning till denna nedläggning hävdar jag att de nya ägarna kritiskt bör granska de strukturbedömningar som de gamla ägarna gjorde. Det är därför jag ställt min fråga till industriministern, och det ligger också en vädjan här: Ta kontakt med ägarna i NCB och säg till dem: Låt verksamheten i Sandviken fortgå tills den samlade planeringen är klar!
Herr talman! Lönsamhetskalkyler kan göras på olika sätt. Men låt mig om Thage Petersons allmänna synsätt säga att det är klart att vi har olika betraktelsesätt. Jag respekterar Thage Petersons men delar det inte helt. När vi kommer närmare en diskussion om de allmänna skogspolitiska problemen tror jag att det kanske ändå kommer att visa sig att meningsskiljaktigheterna inte är så stora som de ibland kan förefalla. Vi har som bekant nu i dagarna lagt fram en mycket stor promemoria om skogsnäringen. Den kommer att sändas ut på remiss, och när remissvaren kommit in är det tid att utarbeta en skogspolitisk proposition, till vilken vi får ansluta fortsatta diskussioner. Det torde väl komma att visa sig att det också från vårt håll finns intresse för planer — låt vara icke alltför detaljerade. Det kommer säkert också att visa sig att man från socialdemokratiskt håll inser att en fortsatt strukturomvandling är ofrånkomlig om svensk skogsindustri skall överleva och frodas, till gagn för dess många trakter.
Herr talman! Jag är inte beredd att skriva under på industriministerns förhoppning om att meningsskiljaktigheterna inte kommer att vara så stora när vi diskuterar skogsindustrin. Meningsskiljaktigheterna i dag består i att vi önskar en samlad skogsplan och en övergripande planering för skogsindustrin. Vi har aldrig sagt nej till nödvändiga strukturrationaliseringar och kommer inte heller att kunna göra det. Men vi har från fackföreningsrörelsens och partiets sida ställt det oavvisliga kravet att dessa omställningar skall ske planerat och i socialt acceptabla former. Meningsskiljaktigheterna, industriministern, de finns också i att vi vill slå vakt om de 1 000 anställda i dessa berörda fabriker. Vi har nu haft framgång, när vi krävt att dessa inte skall läggas ner förrän staten upprättat denna plan. Jag hoppas också att industriministern i sitt svar var medveten om de överläggningar som kanskejjust i denna stund pågår inom Södra Skogsägarna. Jag hade ett samtal på förmiddagen med en facklig representant, som då pekade på att företaget hade för avsikt att i dag fatta beslut om nedläggning av Böksholms fabriker. Jag är glad att industriministern i dag kunnat meddela kammaren en motsatt uppgift.

Herr talman! Interpellation nr 174 av Anders Dahlgren om obligatorisk säkerhetsbesiktning av fritidsbåtar skulle besvaras av mig senast den 17 maj. Jag avsåg att besvara interpellationen den 11 maj 1979. Då interpellationsdebatten den dagen inställts har jag överenskommit med interpellanten att besvara interpellationen den 21 maj 1979.

Herr talman! Gunnel Jonäng har mot bakgrund av den aktuella arbetssituationen vid SJ-verkstaden i Bollnäs frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder så att nyanställningar kan ske och en positiv utveckling av verkstaden säkras. SJ måste hela tiden söka effektivare driftformer. Det är nödvändigt för att järnvägen skall kunna behålla sin konkurrenskraft och erbjuda attraktiva priser. Vissa personalförändringar och förändringar i olika verksamheters dimensionering måste då godtas. SJ:s verkstadsorganisation byggdes upp i slutet av 1800-talet för de behov av reparationer som fanns för den tidens lok och vagnar. Modern materiel kräver betydligt mindre reparationer. SJ har inte anpassat sin verkstadsorganisation i den takt behovet minskat. En betydande överkapacitet föreligger därför f. n. då det gäller verkstadslokaler. En bidragande orsak till denna överkapacitet och till svårigheterna för verkstaden i Bollnäs är att en modern ny huvudverkstad år 1975 togs i bruk i Östersund efter beslut av riksdagen. I jämförelse med Östersundsverkstaden är verkstaden i Bollnäs gammal och nedsliten. Huvudbyggnaden är från 1889. En fullständig ombyggnad av verkstaden skulle bli dyrbar och kan inte motiveras från järnvägens synpunkt. SJ undersöker dock vilka möjligheter som finns att tillföra verkstaden nya underhållsuppgifter. En sådan utredning kommer att ta rätt lång tid. För att förhindra att kapaciteten, i väntan på bättre beslutsunderlag, minskar alltför mycket har SJ beslutat att nyanställa ett mindre antal reparatörer under året.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Jag har gång på gång, i motioner och i frågor, här i kammaren tagit upp frågan om SJ:s verkstad i Bollnäs. I Bollnäs är vi nämligen inte särskilt nöjda med den stagnation som har skett vid verkstaden. Det anställningsstopp som länge har rått har skapat oro och ovisshet om verkstadens framtid, både bland de anställda och i kommunen över huvud taget. SJ har inte tagit tillräckligt ansvar för denna verkstad — det ansvar som man har rätt att kräva av ett statligt företag. Svårigheterna vid verkstaden har varit betydande. Anställningsstoppet har inneburit avsevärda reduktioner av personalstyrkan. Sysselsättningen är mycket ojämn med arbetstoppar och tider med lägre beläggning. Planeringen blir naturligtvis svår när man inget vet om framtiden. Visst yrkeskunnande riskerar också att helt försvinna på grund av pensioneringar och anställningsstopp. Den nye SJ-chefen har emellertid signalerat litet mer positiva tongångar och t.o.m. talat om en offensiv i samband med SJ-verkstaden. Det finns också i Anitha Bondestams svar några positiva tongångar, som jag noterar med glädje, men svaret är inte helt entydigt. Stora och nyreparerade lokaler står till förfogande för verkstaden. Arbetsmässigt är prognoserna nu goda för verkstaden — man har mer arbete än man klarar av. Positivt i svaret är också att man nu har fått medgivande för anställning av ett antal personer. Jag vill med anledning av detta ställa följande frågor till Anitha Bondestam: Kan jag räkna med att anställningsstoppet i och med detta medgivande är hävt, inte bara temporärt? Kan verkstaden och de anställda räkna med att SJ tar det ansvar för verkstaden och dess framtid som krävs? Kan vi räkna med att verkstaden får arbetsuppgifter som möjliggör en trygg sysselsättning för de anställda och ett tillvaratagande av den kunnighet och skicklighet som sedan länge kännetecknat SJ-verkstaden och dess anställda? Det är positivt med den utredning, för att ge verkstaden nya underhålls Nr 140 uppgifter, som aviseras i svaret. Men måste den ta så lång tid och i så fall Tisdagen den varför?
Herr talman! Det är riktigt, som Gunnel Jonäng säger, att personalen kontinuerligt har minskat i Bollnäs under de senaste åren. Som jag nämnde i svaret beror det på att SJ:s verkstäder har en betydande överkapacitet. Enligt SJ:s bedömning skulle 47 000 m? av nuvarande 255 000 m?, som är den totala verkstadsyta som SJ har, behöva slopas för att verksamheten skulle vara rationell. Däremot planeras inga betydande personalminskningar totalt sett i SJ:s verkstadsrörelse. Antalet verkstäder och verkstadsytan måste, för att SJ skall kunna behålla sin konkurrenskraft och hålla priserna nere, anpassas till den väntade arbetsvolymen. SJ måste då i första hand välja att satsa på lokaler som är geografiskt lämpligt belägna och som ger en rimlig kostnad för erforderlig modernisering och anpassning till nutida miljökrav. Anledningen till att jag inte kan ge det positiva besked som Gunnel Jonäng skulle vilja ha är att jag förutsätter att SJ, som gör den här utredningen, är bäst skickade att kunna avgöra vilka verkstadsuppgifter som kan tillföras verkstaden i Bollnäs. Jag är övertygad om att SJ tar sitt ansvar just på det sätt som Gunnel Jonäng kräver. Jag är glad över att den här utredningen har kommit till stånd men kan inte exakt svara på hur lång tid den kommer att ta, men SJ fördröjer den säkert inte. Jag är också glad över att verksamheten under tiden kan tryggas genom nyanställningar på det sätt som jag angivit i svaret.
Herr talman! Jag är naturligtvis medveten om att SJ ständigt måste söka anpassa driftsformerna och rationalisera, men det måste vara företagsekonomiskt riktigt att använda denna verkstad, där man har lokaler och en skicklig arbetarkår. Det finns många nya arbetsobjekt som man kan tänka sig att utveckla. Det finns olika former av produktutveckling, och det finns översynsoch underhållsarbeten av olika slag. Jag är övertygad om att det från SJ:s sida är klokt att satsa just på den här verkstaden. Det har ju visat sig att ledningen och de anställda har ridit ut alla de svårigheter och motigheter som har förelegat under årens lopp. Det visar på uthållighet och kraft. SJ-verkstaden i Bollnäs är en tillgång för SJ. Det gäller bara att använda den tillgången.

Herr talman! Som jag sade i mitt förra anförande utgår jag ifrån att SJ har det ansvaret att man gör den här utredningen själv så snart som möjligt utan 71 min medverkan. Att få svar på frågan om det är företagsekonomiskt lönsamt att utnyttja verkstaden och i så fall i vilken utsträckning är just det som den här utredningen syftar till.

Herr talman! Hans Alsén har frågat mig dels varför bilarbetstidsutredningens betänkande Bilarbetstid ännu inte har blivit föremål för regeringens åtgärder, dels när regeringen kan förväntas förelägga riksdagen förslag med anledning av betänkandet. Betänkandet har remissbehandlats. Remissopinionen är blandad, och stark kritik har riktats mot vissa av förslagen. Det gäller såväl de materiella reglerna om arbetstiden och vilotiden som kontrollen och påföljderna. Vidare har framhållits att ett genomförande av förslagen skulle medföra stora kostnader. Jag vill i sammanhanget understryka vikten av att man gör noggranna samhällsekonomiska bedömningar och prioriteringar när det gäller genomförandet av olika trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Frågor som rör precisering av trafiksäkerhetsmålet liksom frågor om utveckling av former och system för val av trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder övervägs f. n. av trafiksäkerhetsutredningen . Med anledning av den allvarliga kritiken mot bilarbetstidsutredningens förslag på vissa punkter krävs ingående överväganden, och det är därför inte möjligt att f. n. ange någon tidpunkt för ett riksdagsförslag i ämnet. Det finns emellertid skäl att avvakta trafiksäkerhetsutredningens arbete innan slutlig ställning tas i bilarbetstidsfrågan.

Herr talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för att hon svarat på min fråga, även om jag tycker att innehållet i svaret lämnar en hel del övrigt att önska. rå Utredningen som resulterade i betänkandet Bilarbetstid tillsattes i slutet av 1972. Bakom utredningens tillkomst låg krav från olika intressenter. Som jag sade i min fråga skedde framställning i saken bl.a. från Transportarbetareförbundet. Det är värt att notera att dess skrivelse är daterad den 12 juni 1972. Det är alltså nära sju år sedan den skrivelsen avsändes. Man kan utan överdrift påstå att det har gått avsevärd tid sedan kravet på utredning restes, ett krav som förresten tillstyrktes av arbetarskyddsstyrelsen och trafiksäkerhetsverket. De som närmast är intressenter i frågan, de anställda i den här näringen, folk i Transportarbetareförbundet, undrar nu — med rätta, självfallet: Vad blir det av allt detta? Och hur kommer det att bli på kort och lång sikt? De har då i dag kommunikationsministerns besked att hålla sig till. Det är: Vidare utredning. Det är anmärkningsvärt att notera, eftersom det lämnats av en representant för en folkpartiregering som — i varje fall i ord — vill röja upp i det ena och det andra; det skall vara snabba besked, kraftfullt handlande och litet byråkrati. Ingenting annat finns det att ta på i svaret. Jag undrar då vilka kontakter företrädare för departementet har med berörda parter i en sådan här fråga, människor som dagligen i trafiken upplever svårigheterna, som dagligen får känna på de förhållanden som i dag existerar och som de är djupt otillfreds med. Vilka besked ger man under hand? Jag vet att frågorna är många hos de berörda arbetstagarna. År 1972 uttalade dåvarande kommunikationsministern i sina utredningsdirektiv följande: ”Sedan den nuvarande lagstiftningens tillkomst har förhållandena ändrats bl.a. genom att trafiken blivit allt intensivare, vilket kan antagas ha medfört större krav på förarna och ökat riskerna för trafikolyckor på grund av uttröttning. Det är enligt min mening väsentligt att undersöka om denna utveckling påkallar en anpassning av lagstiftningen.” På det svarade en enig utredning — jag vill slå fast att utredningen var enig — att man ansåg att en rad åtgärder måste vidtas. De åtgärderna har på intet sätt påbörjats. Min fråga är nu: Hur sker kontakterna med berörda människor, som verkligen har all anledning att undra vad som kommer att göras?
Herr talman! Jag antar att Hans Alsén känner till att de kontakter som i allmänhet tas efter det att ett utredningsförslag kommit till ett departement sker i form av en omfattande remissomgång, där intressenter har möjlighet att uttrycka vad de tycker om det utredningsförslag som kommit fram. Det är precis vad som har skett i det här fallet. Det har också lett till att det förslaget inte har lagts fram som en proposition för riksdagen, om jag rätt har förstått mina företrädare. Att Transportarbetareförbundet redan 1972 ställde krav på utredning och att den kom 1977 innebär ju inte att förslaget är bra! Hans Alsén säger att det i mitt svar skulle stå att denna fråga hänskjuts till vidare utredning. Men det står ingenstans, utan i stället att man bör sammanväga de åtgärder som har föreslagits av bilarbetstidsutredningen plus remissopinionen med de förslag om det övergripande trafiksäkerhetsmålet och på vilket sätt det skall uppnås som trafiksäkerhetsutredningen kommer att föreslå, vilket sker i år. Föratt tillbakavisa Hans Alséns uppgifter om att det här förslaget borde ha lagts fram i en proposition och föranlett förändringar vill jag bara nämna, att utredningsförslagen har kritiserats bl.a. därför att utredningen inte har gjort en samhällsekonomisk bedömning av kostnaderna. Riksrevisionsverket, som ju är en intressent, framhöll i sitt yttrande att ett genomförande av förslagen skulle medföra kostnadsökningar på ca 490 milj.kr. per år. Verket menar att frånvaron av kostnadsoch nyttokalkyler på trafiksäkerhetsområdet gör det svårt att direkt peka på åtgärder som ger större nytta. Enligt verket är det emellertid sannolikt att bl.a. de av utredningen föreslagna kontrollresurserna skulle ha bättre effekt från trafiksäkerhetssynpunkt, om de sattes in i syfte att minska antalet onyktra förare i trafiken. Vissa remissinstanser har framhållit att ett genomförande av förslagen skulle medföra att transportplaneringen försvårades samtidigt som transportköparna skulle drabbas av betydande kostnadsökningar. Utredningens förslag beträffande kontrollverksamheten har ansetts administrativt betungande för såväl enskilda som myndigheter och byråkratiska till sin utformning. Näringslivets trafikdelegation hart.ex. ansett att det finns anledning att överlämna utredningens förslag till byråkratiutredningen innan förslagen övervägs av statsmakterna.
Herr talman! På min fråga om vilka kontakter departementet har tagit med dem som närmast kan anses vara intressenter — jag tänker på Transportarbetareförbundet och dess medlemmar —svarar statsrådet utan att blinka att de ju hade möjligheter att remissyttra sig. Sedan dess har tydligen inga kontakter tagits, och det är kanske symptomatiskt för den nuvarande regeringens sätt att handskas med frågor av den här typen, som i så många avseenden berör så många människor. ”Jag vill i sammanhanget understryka vikten av att man gör noggranna samhällsekonomiska bedömningar och prioriteringar när det gäller genomförandet av olika trafiksäkerhetshöjande åtgärder.” Självfallet delar jag den uppfattningen, men jag frågar mig då, om inte detta snarare skulle göras via initiativ från departementet; jag föreställer mig att trafiksäkerhetsutredningen knappast kommer att ge svar på den typen av frågor. Vad har regeringen då vidtagit för åtgärder för att göra de här bedömningarna av samhällsekonomisk karaktär? Jag vill ändå peka på vilka betydande olycksrisker som ligger i detta med trötthet i trafiken. Det finns en del vetenskapliga bilagor till betänkandet Bilarbetstid där detta klargörs mycket bestämt. Man säger t.ex. att den dominerande orsaksfaktorn i omkring var tionde av de svårare trafikolyckorna hänför sig till trötthet i trafiken. Läggs därtill de olyckor där försämringen i prestationsförmåga inte har gått så långt som till insomnande men trots allt var en bidragande faktor, får vi räkna med att ungefär var femte svårare trafikolycka har samband med trötthet i trafiken. Vad för det med sig för kostnader, vad för det med sig för lidanden i olika avseenden? Har departementet gjort några överväganden från den utgångspunkten? Det är också viktigt när man gör samhällsekonomiska bedömningar.
Herr talman! Självfallet är det viktigt som Hans Alsén nu senast sade, och jag delar hans uppfattning att detta är problem som man bör komma till rätta med. Frågan är bara hur man gör det på lämpligaste sätt. Hans Alsén menar att det kan inte trafiksäkerhetsutredningen klara, men det är just en av dess huvudsakliga uppgifter. Jag vill också nämna i sammanhanget att trafiksäkerhetsverket i sitt remissyttrande över bilarbetstidsutredningens förslag säger att införande av den kontrollapparat som föreslagits skulle sakna motstycke inom jämförbara eller allvarligare områden av brottsligheten. Enligt verket skulle detta innebära en från trafiksäkerhetssynpunkt inte motiverad satsning på ett specialområde. Självfallet måste regeringen ta hänsyn till sådana uttalanden från den myndighet som just är satt att bevaka trafiksäkerheten i allmänhet. Men jag vill också i sammanhanget nämna för Hans Alsén att det inom ILO pågår arbete med att ta fram en internationell konvention rörande arbetstid och vilotid vid vägtransporter. Vid ILO:s arbetskonferens i sommar skall den slutliga utformningen av en sådan konvention slås fast. Sverige måste därefter ta ställning till frågan om anslutning till konventionen. Det finns också av den anledningen skäl att avvakta med ett ställningstagande i fråga om ändringar av den svenska bilarbetstidslagstiftningen —en lagstiftning som alltså finns i dag. Det är inte så att det saknas en bilarbetstidslagstiftning.
Herr talman! Det senaste som statsrådet påpekade är jag väl införstådd med, och det var också Transportarbetareförbundet och andra intressenter som gjorde framställning om den utredning som tillsattes år 1972 och som så småningom avlämnade betänkandet Bilarbetstid. Nu konstaterar jag, efter den här diskussionen och efter att ha tagit del av det svar som kommunikationsministern lämnat, att frågan för de berörda — och det är ju inte bara de anställda och andra intressenter i näringen, utan det gäller här i hög grad frågor som berör varje medborgare såsom trafikant — befinner sig i precis samma läge som 1972, när initiativ togs till att denna utredning skulle tillsättas. Det är beklagligt att det är på det sättet, och jag tror att det finns anledning att noga pröva frågan från skilda utgångspunkter. Det känns djupt otillfredsställande att de problem som existerade 1972 icke är tacklade. Till detta har sedan dess kommit en kraftigt ökad trafikmängd och därmed betydligt ökade olycksrisker i trafiken, som också måste vägas in i detta sammanhang. Jag förstår att för dagen kommer vi inte längre med den här diskussionen. Men diskussionen har ändå fört med sig att Transportarbetareförbundet och andra direkt intresserade har fått något besked. Även om det är djupt negativt, så finns det ändå ett besked — ett besked som kanske på lämpligt sätt under hand skulle ha kunnat lämnas från departementets sida.
Tisdagen den Herr talman! Jag anser att det var ett väl kraftigt tilltaget uttryck att svaret 8 maj 1979 skulle ha varit djupt negativt, för det här är — som jag sade i mitt tidigare anförande — frågor som vi anser vara viktiga inom departementet och regeringen och som på intet sätt har avförts från dagordningen därför att man inte har kunnat anta det förslag, som bilarbetstidsutredningen lämnade, på grund av den allvarliga remisskritiken. För att vi skall få den lämpligaste avvägningen bör dessa frågor sättas in i ett större sammanhang enligt det förslag som trafiksäkerhetsutredningen kommer att presentera under året, så att förhoppningsvis alla intressenter blir nöjda med den förändrade lagstiftning som då redovisas.

Herr talman! Kerstin Nilsson har frågat vilka åtgärder jag är beredd vidta för att förhindra en nedläggning av poststället i Karungi. I Karungi finns ett postställe som betjänar ca 300 hushåll, varav ca 80 inom den sammanhängande bebyggelsen. Dessa 80 hushåll avhämtar sin post på poststället som är öppet en och en halv timme på vardagar. Övriga ca 200 hushåll betjänas av lantbrevbärare. Frågan om postanordningar i Karungi kommer med början hösten 1979 att utredas av postmästaren i Luleå. Om utredningen innehåller förslag till ändringar kommer postverket därefter att på sedvanligt sätt samråda med kommunen och berörda kunder. I dag finns det alltså inte ens internt inom postverket något förslag till förändringar i Karungi. Jag kan därför inte i detta läge kommentera frågan.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Det är emellertid ett svar som inte tillfredsställer människor i glesbygd och i synnerhet inte människor i centralorten i tidigare Karl Gustavs kommun. Beskedet om postverkets planer på en indragning av poststället i Karungi har väckt indignation och starka protester. Mer än 500 personer har undertecknat petitionslistor för ett bibehållande av servicen på nuvarande nivå. För två år sedan reducerades den postala servicen till postställe med en neddragning av tiden för öppethållande till hälften. En ytterligare neddrag 76 ning, som innebär en indragning av poststället, kan få förödande konsekven ser för en känslig gränsbygd. Man kan fråga sig: Är statsrådet Bondestams Nr 140 svar uttryck för en kallt grinande laissez faire-politik, eller är det enbart Tisdagen den uttryck för bristande kännedom om sakförhållanden, avstånd och 8 maj 1979 kommunikationer i det område det här gäller? Jag skall ge ett exempel på vad en neddragning kan innebära: Det företag — ett väl inarbetat sådant —, där de anställda tog initiativ till namnlistorna, är helt beroende av posten. Med en lantbrevbärarlinje kan man inte klara företaget. Vi mister våra jobb om posten i Karungi dras in, säger man. I så fall tvingas man att flytta för att klara sin egen och familjens försörjning, eller också måste samhället göra andra ekonomiska insatser, vilka skyhögt skulle överstiga den eventuella rationaliseringsvinst som en postindragning skulle ge. En indragning av posten skulle innebära avveckling av småföretagsamheten i en glesbygd. Herr talman! Tillåt mig att så att säga vända på kikaren och skildra en annan utveckling av posten i Karungi: En speciell avdelning bildas, ”Karungi utrikes”. Poststationen i Karungi har övertagit Göteborgs roll som landets största transitopoststation. Posten sysselsätter ett 20-tal man. Postmännen i Karungi kämpar med ett berg av postsäckar. Där ”vimlade det ibland tusen människor -— Sstorfurstar, krigskorrespondenter, finansiärer, skurkar, revolutionärer, diplomater, bankirer”. Det är Jan Olof Olssons — Jolos —- skildring av när Karungi, vilket många ortsbor ännu minns, år 1914 var den enda passagen mellan öst och väst, mellan Ryssland och Västeuropa. Det är historia nu. Emellertid kan man fråga sig om den skildringen skall avslutas med att folkpartiet lägger ned poststället i Karungi. Realia för dagen är, enligt statistiska uppgifter, att kyrkbyn vintertid har mer än 130 hushåll, vilket enligt gängse normer borde kunna motivera några timmars öppethållande för postställe. Sommartid betjänar posten ett fördubblat antal hushåll. Förutom ortsborna har även invånarna i byarna runt omkring kraftigt protesterat mot den försämring av servicen som en indragning av poststället i Karungi skulle innebära.
Herr talman! Till att börja med frågar jag mig om Kerstin Nilsson har läst samma svar som det som jag har avgivit. Mitt svar ger inte uttryck för något av det som Kerstin Nilsson talar om, utan det innehåller beskedet att det inte finns något förslag beträffande en nedläggning av poststället i Karungi. Beräkningen av antalet hushåll görs av postverket.
Herr talman! Enligt uppgifter från regionalt håll planeras en indragning av poststället i Karungi, vilket resulterat i dessa kraftiga reaktioner. I det sammanhanget frågade jag vilken statistik man har använt sig av vid beräknandet av antalet hushåll. Det antal som uppges i svaret på frågan 7 stämmer inte överens med det som man har uppgivit lokalt. Jag nämnde att antalet hushåll är mer än 130 vintertid i kyrkbyn Karungi. I några av de omkringliggande byarna är antalet lika stort. Med en statistisk genomsnittsberäkning kan man få fram att antalet är närmare 500 i området.
Herr talman! Kerstin Nilsson åberopar uppgifter från regionalt håll. Jag kan bara åberopa uppgifter från centralt håll. Några förslag om nedläggning av poststället i Karungi finns inte på centralt håll, och det är den centrala myndigheten som avgör sådana frågor. Jag kan tyvärr inte bereda Kerstin Nilsson den glädjen att säga att jag själv gör statistiska beräkningar av hushållen. Det sker på samma sätt över hela landet, och det är postverkets experter som gör detta. Men självfallet kan denna upplysning lämnas från postverket, och jag är övertygad om att vi även på departementet kan lämna den under hand till Kerstin Nilsson.
Herr talman! När det gäller utvecklingen av postal service i Karl Gustavs församling går det fort utför under den borgerliga regimen om man inte anstränger sig för att vidta några åtgärder.

Herr talman! Bertil Jonasson har frågat mig om det finns någon grund för uppgifterna om indragning av ett antal uppkörningsställen för körkortsprov, vilken uppfattning jag har när det gäller körkortselevers möjligheter att på hemorten få avlägga fullständigt körkortsprov och om jag anser det vara förenligt med en jämlikhetsuppfattning att elever som ej får möjlighet att köra upp på hemorten skall vidkännas extra kostnader härför. Stina Eliasson har frågat mig om jag avser att ta sådana initiativ när det gäller körkortselever, att dessa garanteras möjligheter att även i framtiden få avlägga fullständiga körkortsprov i hemorten. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Frågorna har ställts mot bakgrund av att det från skilda håll har förekommit uppgifter om att trafiksäkerhetsverket har dragit in eller har för avsikt att dra in ett antal av de lokala uppkörningsställena, bl.a. på vissa orter i Värmland och i Jämtland. Trafiksäkerhetsverket har enligt sin instruktion att besluta om inrättande och indragning av stationsoch mottagningsorter. Liksom andra statliga myndigheter skall trafiksäkerhetsverket bedriva sin verksamhet så enkelt, snabbt och ekonomiskt som möjligt. Det är alltså helt naturligt att verket ser över sin organisation i olika avseenden även när det gäller provorterna. Enligt uppgift från verket har man dock f.n. inga som helst planer på att lägga ned verksamheten vid något uppkörningsställe i Värmland. I Jämtland har verket redan genomfört en förändring vad avser Bräcke och planerar en förändring beträffande Hammarstrand. Självfallet anser jag det fördelaktigt att så många som möjligt får möjlighet att köra upp på eller i närheten av sin hemort. Detta innebär ju bl.a. att kostnaderna för körkortssökanden kan hållas på en rimlig nivå. Frågan om lokaliseringen av uppkörningsställen är ny och har aktualiserats hos regeringen — förutom genom dagens frågor i riksdagen — också genom skrivelser och på annat sätt. Jag är därför inte beredd att i dag ta slutlig ställning till hur den här typen av ärenden lämpligen bör handläggas.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på frågan. Hitintills har aspiranter på körkort fått avlägga körkortsprov inte alltför långt från hemorten. Men rykten om indragning av uppkörningsställen har oroat i hög grad. I Värmland skulle enligt dessa uppgifter orter som i första hand Filipstad, Sunne och Hagfors men också Kristinehamn, Säffle och Arvika mista uppkörningsmöjligheterna, och det skulle vara katastrofalt. Det skulle i så fall bli ökade kostnader och även ökad tidsåtgång för den enskilde som skall köra upp för körkort. Detta drabbar då speciellt hårt glesbygdens folk. Det strider också helt mot en förbättrad service som vi alla från samhällets sida strävar efter på olika sätt. Om man skulle resonera så att detta skulle bli billigare för samhället, måste jag säga att jag tror att man biter sig i tummen. Förutom de kostnader och den tidsåtgång som uppstår för den enskilde innebär detta också bilslitage och ökad energiförbrukning. Jag ser inga bärande skäl för en centralisering på detta område. När nu kommunikationsministern säger att trafiksäkerhetsverket enligt sin instruktion skall besluta i detta ärende och se över det hela, så är det naturligtvis riktigt. Men man måste också se på konsekvenserna. Kommunikationsministern säger också att det f. n. inte finns några sådana här planer, och det tycker jag är mycket upplysande och det är jag väldigt tacksam och glad för. Det är bra. Men man kan ändå inte vara riktigt säker på hur det kommer att bli framöver. Kommunikationsministern anser vidare att det är fördelaktigt att så många som möjligt får köra upp i närheten av sin hemort. Det är att uttrycka sig lindrigt, och jag vill använda starkare ord och säga att det är absolut nödvändigt att människor får köra upp utan att behöva åka alldeles för långt och förbruka såväl tid och pengar som annat. Det kan nog inte bli ett slutligt ställningstagande, men det blir väl kanske något resultat eftersom frågan har aktualiserats hos regeringen. Eftersom jag också tycker att det från samhällets synpunkt vore fel att minska antalet uppkörningsställen, måste jag fråga kommunikationsministern: Kommer tillräcklig hänsyn att tas till den enskildes kostnader, tidsförbrukning 0. d.?

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Bor man i glesbygd kan man vara helt beroende av att ha egen bil, och det är därför av stor vikt att det finns goda möjligheter att på hemorten skaffa sig förarutbildning. I Jämtlands län är den decentraliserade service som trafikskolorna står för runt om i länet mycket uppskattad. Det är en service som innefattar dels en bra förarutbildning, dels möjligheter att därefter avlägga körkortsprov på hemorten. Min fråga är föranledd av att trafiksäkerhetsverket beslutat att från den 1 maj dra in mottagningen i Bräcke, som flyttas till Ånge, och har aviserat avsikten att göra samma manöver när det gäller Hammarstrand, där mottagningen för körkortsprov skall flyttas till Sollefteå. Indragningsbesluten innebär försämrad service för invånarna i kommunerna och en betydande kostnadsökning för eleverna. Om eleverna från Bräcke hänvisas till Ånge och eleverna från Hammarstrand till Sollefteå — i båda fallen utanför länet! — måste en del av övningskörningen förläggas till uppkörningsorterna. Skälen till indragning anges bl.a. vara att det i Hammarstrand och Bräcke är ”begränsat gatunät”. Körkortsprov har avlagts i Hammarstrand och Bräcke sedan väldigt många år tillbaka, och nu, 1979 — när man kan konstatera en på senare år markant utveckling av gatusystemen i dessa orter — skall mottagningarna dras in! Allt oftare framförs krav på bilfria innerstäder, och det med all rätt. Men trafiksäkerhetsverket anser att den som skall ta körkort framför allt skall ha ett ordentligt tilltaget gatusystem att körkortspröva på! Jag tvivlar på att det finns belägg för att elever som fått förarutbildning och som avlagt körkortsprov i Bräcke, Hammarstrand och liknande orter blir sämre bilförare än andra. Det kan väl inte vara så att trafiksäkerhetsverket anser att så är fallet och att det är därför man nu försämrar servicen för människor i glesbygd och också ställer till med kostnadsfördyringar för körkortselever, för trafikskolor och för samhället i stort? Jag protesterar mot det beslut som fattats beträffande Bräcke och mot det förslag som gäller för Hammarstrand. Jag ser det som ett oacceptabelt slag mot människor i glesbygd och anser att beslutet om Bräcke snarast bör omprövas. Samma sak gäller vad Hammarstrand beträffar. Jag vill mot den här bakgrunden fråga: Anser verkligen statsrådet att det finns anledning att göra den förändring som föranlett min fråga? I svaret påpekas att omändringen innebär att kostnaderna för körkortssö kandena kan hållas på en rimlig nivå. Men det är ju just vad man inte kan Nr 140 åstadkomma i det här fallet. Det sägs vidare i anslutning till att statsrådet Tisdagen den pekar på vad som innefattas i trafiksäkerhetsverkets instruktioner att 8 maj 1979 verksamheten skall bedrivas så enkelt, snabbt och ekonomiskt som möjligt. Enklare, snabbare och mer ekonomiskt än det varit före den här förändringen Om antalet uppkörkan det inte bli.
Herr talman! Jag vill först svara på Bertil Jonassons fråga om hänsyn kommer att tas till den enskildes kostnader och säga att jag, såsom förhoppningsvis framgår av det svar som jag lämnat, anser det vara angeläget att man tar sådana hänsyn. Stina Eliasson frågade om jag anser att det finns anledning att göra den förändring som trafiksäkerhetsverket beslutat, och jag vill även när det gäller den frågan hänvisa till svaret. Jag nämnde där att frågan om lokaliseringen av uppkörningsställen är ny och att den är aktuell hos departementet. Jag kan i dag inte redogöra för hur de frågor som nu har aktualiserats i departementet ' kommer att slutföras. Vi kommer emellertid att pröva hur den här typen av ärenden lämpligast bör handläggas, och jag kommer därför att inom kort ta upp en diskussion om detta med trafiksäkerhetsverket.
Herr talman! Jag noterar tacksamt att kommunikationsministern säger att de hänsyn jag talat om skall tas. Men om man skulle finna det motiverat att göra en så kraftig indragning av antalet uppkörningsställen i Värmland som ryktena gett vid handen, då skulle det bli fråga om kolossalt stora fördyringar för körkortseleverna. Jag kan för min del inte se att det finns fog för en ihdragning. Glesbygdens folk bör ju ha rätt till samma service som andra. Man bör dessutom i ett sådant här fall ta hänsyn både till samhällets kostnader och till kostnaderna för enskilda människor och slå samman dessa när man bedömer om det är nödvändigt med en indragning. Jag kan då inte finna att det är försvarligt att göra sådana indragningar och centraliseringar som det talats om här. Jag hoppas därför att kommunikationsministern avvisar de propåer i denna riktning som kan komma att föras fram, för det finns inte några bärande skäl för sådana här indragningar.
Herr talman! Jag noterar att det som står i sista delen av svaret och som kommunikationsministern nu kommenterade, nämligen att de här ärendena är ganska nya och att man skall diskutera hur de lämpligen skall handläggas, innebär att man kan hysa ett visst hopp om att frågan kan få en positiv . lösning. Vid dessa diskussioner bör det som framförs från de berörda parterna — eleverna, trafikskolorna, kommunerna, osv. — väga allra tyngst.

Herr talman! I reservationen 3 till civilutskottets betänkande nr 30 följer Kjell A. Mattsson m.fl. upp yrkandena 1, 2 och 4 i motionen 2089. Det är intressanta och värdefulla spörsmål som reservanterna här berör, spörsmål som den enskilda människan många gånger kommer i kontakt med och rätt ofta kommer i konflikt med. Men låt mig först slå fast, för att inte bli missförstådd, att vi måste ha regler som grund för en god och ordnad byggnation. De regler på detta område som vi har i vår byggnadslagstiftning får enligt min mening inte ha en sådan styrande effekt, att byggnationen koncentreras bara till större orter. Vi har landsbygden och de mindre orterna, som i vårt ytmässigt stora land erbjuder utomordentligt goda byggnadsplatser. Dessutom har vi numera ett ändrat synsätt hos många människor i vårt land. Man vill bygga och bo på landsbygden i betydligt större utsträckning nu än tidigare. Men många byggnadsnämnder och arkitekter försvårar detta, trots att riksdagen, som reservanterna mycket riktigt påpekar, beslutat om en liberalisering i byggnadslagstiftningen. De lagändringar som riksdagen här har beslutat har inte nämnvärt slagit igenom. Här behövs både information och påtryckningar, vilket ett bifall till reservationen skulle innebära. Påtryckningar bör i första hand gälla kommunerna och deras byggnadsnämnder men bör även observeras av länsstyrelserna. De handläggande myndigheterna måste lyda och följa de regler och lagar som riksdag och regering har beslutat. Detta sker inte tillfredsställande nu. Det finns kommuner som t.o.m. vill kringgå nämnda lagändring på så sätt, att man betraktar hela kommunen som en tätort, trots att stora delar av kommunen är typisk glesbygd och har ett befolkningstal som understiger riksmedeltalet. Genom ett sådant kringgående av de nya reglerna har man klart demonstrerat att man är emot en liberaliserad bebyggelse.Det borde vara på sin plats att ganska snart låta göra en utvärdering av hur kommunerna respekterat lagändringarna på detta område. Skrämselpropagandan med påståendet att det skulle bli för dyrt med byggnation i glesbygden är som reservanterna säger inte bevisat. Jag har den uppfattningen att det både anläggningsmässigt och driftsmässigt är dyrare att bo i större orter än på landsbygden och i mindre orter. Dessutom måste trivselfrågan och servicefrågor här vägas in i bedömningen och tillmätas stor betydelse, ja, för många så stor betydelse att den inte alltid kan skattas i pengar. När utskottsmajoriteten säger, att det inte är lämpligt att riksdagen nu gör uttalande i den riktning som reservanterna anger i sina yrkanden, så har jag svårt att förstå detta resonemang. När det är mångas mening, ja, kanske en majoritets, borde det väl vara ett ord på vägen till bygglagutredningen i dennas arbete, att det här nu föreligger ett ändrat synsätt, och detta bör vara ett observandum för utredningen. Ett ytterligare ord på vägen till bygglagutredningen bör vara vad som anföres i moderatmotionen 2096 av Per Petersson m.fl., där man kräver vissa ändringar i byggnadslagen så att ytterligare bostadshus på jordbruksfastigheterna får uppföras, vilket bör kunna underlätta bostadsfrågan vid generationsväxlingar å fastigheter. Därmed får den äldre generationen bo kvar i sin hemmiljö. Till dessa tankegångar har utskottet varit positivt i sin skrivning och förutsätter att kommande förslag till ny planoch byggnadslagstiftning ytterligare kommer att belysa denna fråga. Herr talman! Reservationen 3 innehåller värdefulla synpunkter, som grundas på sunt förnuft och mångas mening, varför jag kommer att rösta på den.

Herr talman! Det känns en smula märkligt att nu fortsätta en debatt som började för snart en vecka sedan. Jag kom att tänka på den gamla sjömansvisan Från Engeland till Skottland, där det heter: För kors i jösse namn vad det går långsamt fram . .. Men till saken! Vi har ju från arbetarpartiet kommunisterna i motionen 778 konstaterat att eftersläpningen i daghemsbyggandet är mycket stor. Orsakerna till detta är flera. Jag har nämnt att det i cityområdena ofta är svårt att få tag på lämpliga tomter eller lokaler för barnstugeändamål. Detta sammanhänger bl.a. med att de privata fastighetsägarna i samband med sanering kan smita ifrån sitt ansvar för utbyggnaden av barnomsorgen, vilket i sin tur beror på att samhället saknar nödvändiga styrmedel i det här avseendet liksom i så många andra sammanhang. Vi har därför i vår motion sagt att det bör vara naturligt att lokaler för barnstugeändamål alltid kommer att bli föremål för prövning i samband med nyeller ombyggnad. Vi har föreslagit att riksdagen hos regeringen hemställer om en sådan ändring i byggnadsresp. expropriationslagstiftningen, att kommunernas möjligheter att få tillgång till lämpliga lokaler för barnstugeändamål väsentligt förbättras. Nu avstyrker civilutskottet motionen med förklaringen att man tidigare har redovisat och behandlat aktuella frågor i ett annat betänkande och bl.a. hänvisat till planverkets råd och anvisningar i ämnet. Men nu var det inte i första hand råd och anvisningar som vi var ute efter i denna fråga. Detta har tydligen heller inte haft stor verkan. Verkligheten talar sitt tydliga språk. Vi har i motionen nämnt att exempelvis på Södermalm tillkom under 1978 bara ett dussintal daghemsplatser, i hela innerstaden i Stockholm endast 370 platser, trots att behovet vid tidpunkten för motionens inlämnande uppgick till ca 3 000. Det är alltså en lagstiftning vi är ute efter. Det krävs sådana ändringar i byggnadsstadgan att det klart framgår att det är en tvingande bestämmelse att en stadsplan skall tillgodose krav på en god social bostadsmiljö. Naturligtvis är bostadsmiljön inte god för barnfamiljer, då förskolor, daghem och fritidshem saknas. Vi tycker f. ö. att det finns inkonsekvenser i civilutskottets resonemang. Dels hänvisar man till planverkets råd och anvisningar, dels pekar man på det arbete som pågår med en ny byggnadslagstiftning. Det senare är, enligt vår mening, ett indirekt erkännande av att det f. n. inte fungerar bra. Därför borde det också ha varit naturligt att rycka ut just den delen av arbetet med ny byggnadslag och ge en lagstiftning på denna punkt förtur. Det skulle ha varit helt logiskt, om statsmakterna i övrigt menar allvar med försäkringarna om att barnstugeutbyggnaden skall prioriteras, vilket ju har sagts i många sammanhang. Här handlar det naturligtvis inte om någon prioritering så länge som privata fastighetsägarintressen kan få hindra tillkomsten av nödvändiga barnstugor. Dessutom får man en litet otäck känsla av att frågan bollas mellan olika departement med påföljd att barnen och föräldrarna sätts i kläm. Man borde kunna upphöra med denna otillbörliga trafik. Därför yrkar jag bifall till motionen 1978/79:778.

Herr talman! Det är väsentliga frågor som har aktualiserats i de tre vpk-motioner som behandlas i det här betänkandet, varför det känns viktigt att få debattera dem. Det gavs inget tillfälle i förra veckan och därför har jag begärt ordet. Vi har en motion om markreservation för utbyggnaden av barnomsorgen. Syftet är alltså att man skall kunna garantera en utbyggnad. Vidare har vi en motion om en ökning av utrymmet, så att barnen skall kunna få leka och idrotta på det sätt som är nödvändigt, och vi har också en motion om boendedemokrati och boinflytande. Jag skulle vilja fråga hur man i utskottet resonerade när man avstyrkte de här viktiga motionskraven. Varför accepterar man inte en planmässig utbyggnad av barnomsorgen, bl.a. genom att reservera mark för utbyggnaden? Om man vill ha en utbyggnad av barnomsorgen måste man ju planera. Inom socialdepartementet finns det ju en s.k. planeringsgrupp för barnomsorg, som har frågat kommunerna varför de inte bygger ut barnomsorgen på ett riktigt sätt och i den utsträckning som förutsattes i planen om de 100 000 nya daghemsplatserna på fem år. Planeringsgruppen har svarat att det för det första fattas pengar — man har helt enkelt inte råd att bygga bort daghemsbristen — och för det andra fattas mark för daghemmen och fritidshemmen. Därför är det viktigt att man på ett tidigt stadium får mark för barnomsorgens utbyggnad. Vpk har jämfört vad bilen och barnen får i bostadsområden. Det har visat sig att man för att få en stadsplan godkänd måste reservera 30 m? för bilens parkering, medan man när det gäller barnen inte behöver reservera någonting alls, vilket vi alltså tycker är fel. Reserverade man 10 m? per lägenhet, dvs. en tredjedel av vad bilen får i parkeringsutrymme, skulle man klara utbyggnaden av barnomsorgen rent ytmässigt. Jag skulle gärna vilja veta hur man resonerade i utskottet när man avstyrkte det här vpk-kravet, som jag anser att det är helt nödvändigt att tillgodose, om man skall komma någonstans.

De utrymmena har alltid varit små. Också skolbarnens ytor för dessa ändamål är små, men vi menar att förskolebarnen borde få åtminstone den yta som skolbarnen har att dagligen leka och idrotta på. Om barnen inte får leka och idrotta på ett riktigt sätt kommer vi — med det kroppsfientliga samhälle och det barnfientliga samhälle vi har — att få en sjukvårdskris om 50-60 år, som förmodligen är utan motsvarighet i vår historia. Det är alltså en billig investering för vår framtid att ge utrymme för den här verksamheten. Jag skulle också vilja veta hur utskottet har resonerat när man avstyrkt detta krav. Varför tillstyrker man inte tillgodoseendet av de här viktiga kraven? När det gäller boendedemokrati, som vi också väckt en motion om som behandlas i det här betänkandet, säger utskottet i avslagsyrkandet att det är olämpligt att riksdagen tar ställning i den här frågan. Varför är det det? Vi vet att de borgerliga har ett sätt att möta kraven på ökat inflytande på boendedemokrati, nämligen att de säger att en förutsättning för demokrati och inflytande är att — man tycks mena det i alla fall — föra över bostäder till mer privat ägande. Man öppnar vägen till ytterligare spekulation när man exempelvis vill överföra hyresrätt till bostadsrätt. Jag vill också ha mer argument för varför man avstyrkt den här vpk-motionen.

Herr talman! Det är klart att det, som Alf Lövenborg säger, blir en ganska rumphuggen debatt när vi bryter då halva talarlistan är genomgången i ett ärende. Men jag skall ändå kortfattat besvara de frågor som Alf Lövenborg och Inga Lantz nu har ställt till utskottet med anledning av de motioner som behandlas i betänkandet. Jag skall börja med frågan om hur kommunerna skall få mark för barnstugebyggande. Det är helt uppenbart att kommunerna, när det gäller nybyggnadsområden, har alla möjligheter att reservera mark när stadsplanerna läggs fram. De går ut på remiss till de olika kommunala organen, exempelvis till de sociala centralnämnderna, där de förtroendevalda har att bevaka just den biten av planförslagen. Det görs också runt om i varje kommun. Jag tycker att det är att misstänkliggöra våra kommunalmän, när Alf Lövenborg och Inga Lantz hävdar att här skall skrivas centrala direktiv till kommunerna, att vi skall skriva kommunerna exakt på näsan hur många kvadratmeter de skall avsätta för barnstugebyggande i varje område. Det är ingen tvekan om att intresset för att tillgodose barnstugebyggandet är lika utpräglat ute bland kommunalmän som det är hos Inga Lantz och Alf Lövenborg. Jag anser att det inte finns några problem i detta sammanhang när det gäller nybyggnadsområden. Men när det gäller de gamla stadsområdena finns det naturligtvis praktiska problem att få mark för barnstugor. Alf Lövenborg säger att privata fastighetsägare undandrar sig ansvaret för barnomsorgen. Men det är ju just kommunerna som har ansvaret för barnomsorgen, Alf Lövenborg. Det är de som måste lösa problemen i de gamla bostadsområdena, och det kan de göra på olika sätt. Man kan, om man har tur, finna saneringstomter där nya barnstugor kan byggas. En annan möjlighet är att bygga om lägenheter till lägenhetsdaghem. I motionerna begärs vidare att bygglagen skall ändras. Utskottet har dock pekat på att bostadsministern nyligen har meddelat att bygglagsarbetet är så långt framskridet, att man räknar med att förslaget kommer att framläggas kanske inom en månad. I ett sådant skede är det helt omöjligt att påverka arbetet, eftersom det är i sak färdigt. Inga Lantz och Alf Lövenborg måste då ge sig till tåls till dess att bostadsministern har lagt fram sin proposition i ärendet. Därefter har man tillfälle att framföra synpunkter, om det visar sig att lagförslaget har brister i det ena eller det andra avseendet. När det sedan gäller den andra fråga som Inga Lantz tar upp, boendeintressenas inflytande på ett bostadsområde, förhåller det sig på precis samma sätt. Vi hänvisar till att dess behandling nu är så långt framskriden att vi inte nu kan påverka den. Men det är lämpligt att Inga Lantz väcker en motion för den händelse att bostadsministerns proposition inte kommer att motsvara de krav som Inga Lantz ställer i detta avseende. Jag vill slutligen, herr talman, kommentera Inga Lantz inlägg torsdagen den 3 maj. Vi hade i det sammanhanget uttalat att planverket i råd och anvisningar har givit kommunerna normer för hur dessa frågor skall lösas. Inga Lantz framhöll emellertid att dessa råd och anvisningar inte är tvingande och att kommunerna ofta inte anser sig ha råd att följa dem. Men då är det ju där som skon klämmer — kommunerna har inte råd att agera. Och de får ju inte mera pengar, om vi skriver tvingande regler, Inga Lantz. Man måste ändå se till ekonomiska realiteter, och jag tror att den ordning som nu gäller är tillfredsställande.

Herr talman! Rolf Dahlberg säger att kommunerna har alla möjligheter att agera i detta sammanhang. För den som vet hur det fungerar framstår den slutsatsen som tvivelaktig. Dessutom står det också klart att alla möjligheter inte beaktas. Jag skildrade i mitt anförande en del av verkligheten i Stockholm. Under 1978 har det på Södermalm bara tillkommit ett dussintal daghemsplatser och i hela innerstaden endast 370, trots att det i daghemskön när vår motion skrevs fanns ca 3 000 sökande. Självfallet kan privata fastighetsägare bromsa på olika sätt, och det är också det som sker. Vi har mot den bakgrunden ansett att det behövs centrala direktiv. Rolf Dahlberg säger att man måste ge sig till tåls i detta avseende. Ja, man måste i frågan om utbyggnaden av daghemmen och den kommunala barntillsynen i stort fråga sig hur länge man skall ge sig till tåls innan någonting verkligen görs. Rolf Dahlberg kommer vidare in på den viktiga frågan om finansieringen, dvs. vem som skall betala utbyggnaden och vilka resurser kommunerna har för denna. Där kommer man in på ett annat angeläget krav som har ställts i skilda sammanhang, nämligen att staten måste ta över hela kostnaden för den kommunala barntillsynen, om denna skall kunna realiseras i enlighet med behov och önskemål.
Herr talman! Rolf Dahlberg säger att man har alla möjligheter i kommunerna att klara en garanterad utbyggnad av barnomsorgen. Men verkligheten ser helt annorlunda ut. Den visar att man inte ens klarar den här futtiga femårsplanen på de 100000 daghemsplatserna. Orsakerna härtill är klart belagda, och det vet man inom socialdepartementet. Det är en resursfråga. Det är fråga om pengar, men det är också fråga om tillgång på yta och tillgång på mark. När man nu vet detta, borde det vara självklart att man fattar beslut om att föratt en stadsplan skall bli godkänd skall vid planeringen mark reserveras för utbyggnad av barnomsorgen, så att inte kommunerna står där utan mark. Det är inte att misstänkliggöra några kommunalmän, som Rolf Dahlberg sade. Jag poängterar också att han sade ”kommunalmän”. Det finns ju också kvinnor inom den kommunala verksamheten, men inte ens det garanterar en utbyggd barnomsorg, som det ser ut i dag. Jag har väckt en motion i min kommun med samma motivering som den vi diskuterar här i dag, nämligen markreservation för barnomsorg, och fått den avslagen. Från planeringskontoret i min kommun har man sagt så här: ”Planeringskontoret ifrågasätter lämpligheten av att införa planeringsnorm för barnomsorgen.” Det skulle alltså krångla till det att ha en planeringsnorm. Det är tydligen samma idé som utskottet har följt. Jag kan inte för mitt liv begripa att en planeringsnorm skulle krångla till det. En sådan norm skulle ju garantera en utbyggnad. Den beräkning för ett område som låg till grund för min motion i kommunen visar att man skulle få dubbelt så många platser om man hade en planeringsnorm på 10 m? per lägenhet och att alla barn uppt.o.m. 12 års ålder skulle få plats. Jag tycker att man måste ta i beaktande att bara i Stockholms stad står i dag 16 000 barn i kö. För att de skall ha en chans att få plats inom barnomsorgen måste man vidta konkreta åtgärder. Vidare sägs det att det är för sent att skriva in det som vi har krävt när det gäller boinflytande. Man måste ge sig till tåls, sade Rolf Dahlberg. Det går inte längre att hålla på och ge sig till tåls medan tiden rinner i väg och de här problemen blir allt akutare. Det behövs klara regler och klara lagar för att trygga utbyggnaden av barnomsorgen och för att klara kvalitativa krav när det gäller barnomsorgen, speciellt det som vi har framfört i dag — lekoch idrottsutrymmen för förskolebarn. Det behövs också klara regler och lagar när det gäller boendedemokratin, om man vill ha en sådan.

Herr talman! En del av detta betänkande behandlar frågor som berör ombildning av hyresrätter till bostadsrätter, frågor där vi moderater tycker att det har blåst åt rätt håll under de senaste åren, eftersom det är åtskilliga tusen lägenheter som har blivit föremål för sådan ombildning. Dessa frågor har återkommit flera gånger i partimotioner och i andra motioner från moderata samlingspartiet. En utredning har tillsatts, bostadsrättsutredningen, som skall titta på de flesta frågor som har med detta komplex att göra; vad det kan vara för problem som dyker upp vid sådan här ombildning och vad man kan göra för att skynda på ombildning. Vi har i en motion, nr 2100, och i den reservation som finns fogad till utskottsbetänkandet tagit upp en speciell trygghetsfråga som vi tycker är utomordentligt väsentlig. Vi vill se till att de personer som inte vill utnyttja möjligheten att köpa sig en bostadsrätt i en hyresrättsfastighet skall kunna känna en garanierad trygghet och inte få en försämrad situation jämfört med den de hade tidigare. Vi tar upp två olika saker. Den första delen av motionen gäller sådana fall där en bostadsrätt skall bildas och en innehavare av hyresrätt i den fastigheten inte just då vill utnyttja tillfället att köpa sin lägenhet som bostadsrätt. Vi tycker att det skall finnas en kvardröjande möjlighet för denna hyresgäst att få köpa bostadsrätten i ett senare skede. Om detta skall ske genom hembudsförfarande eller på något annat sätt har vi inte tagit ställning till, men vi tycker att det är angeläget att man utreder frågan, så att man kan se till att inte hyresgästen måste avkrävas ett definitivt besked om han vill utnyttja möjligheten att köpa sin lägenhet som bostadsrätt. Civilutskottet säger att detta kan vara en fråga för bostadsrättsutredningen. Det har man förvisso rätt i. Utskottet säger vidare att det bör vara upp till bostadsrättsutredningen att avgöra om den skall ta tag i också denna fråga. Även om utskottet inte har valt att ge den här frågan någon speciell vikt har alltså denna anvisning getts, och vi moderater har nöjt oss med detta i den delen. I fråga om den andra delen av motionen 2100 har vi däremot fogat en reservation till betänkandet. Här gäller det en sådan situation där en hyresrätt redan har försålts som bostadsrätt, men där bostadsrättsinnehavaren inte har flyttat in i lägenheten utan den ursprungliga hyresgästen bor kvar. Det har visat sig att besittningsskyddet för hyresgästen och den trygghet som tidigare fanns fortfarande finns kvar, även då lägenheten blivit försåld som bostadsrätt. Men bytesrätten har blivit försämrad. Om den här hyresgästen vill byta sin lägenhet mot en annan har nämligen inte den hyresgäst som flyttarin efter bytet samma starka besittningsskydd som hyresgäster i allmänhet har. Den hyresgästen kan råka ut för att den som köpt lägenheten som bostadsrätt anmäler att han vill utnyttja sin bostadsrätt och förfoga över lägenheten. Då harden hyresgäst som har kommit in i bilden som nr 2 inte någon särskild rätt att hävda. I och med att besittningsskyddet för den efter bytet inflyttade hyresgästen har minskat försämras ju också bytesrätten för den ursprunglige hyresgästen. Hans eller hennes hyreslägenhet är inte längre lika attraktiv, eftersom de människor som funderar på att byta till sig denna lägenhet förhoppningsvis vet om att de inte skulle komma att få samma besittningsskydd som hyresgäster i allmänhet har. Även om vi moderater intensivt arbetar för att öka möjligheterna att erbjuda bostadsrätter och ombilda hyresrätter till bostadsrätter får detta ingalunda gå ut över de människor som vill bibehålla sina hyresrätter. Därför har vi sagt att det är mycket angeläget att vi redan nu tar ställning till ett lagförslag som vi framför i vår motion. Vi vill med det få till stånd fullt besittningsskydd och full bytesrätt för den lägenhetsinnehavare som har hyresrätt, så länge det finns intresse att bibehålla hyresrätten. Det kan självfallet medföra problem för dem som bildar en bostadsrättsförening. Men vi säger att det då får krävas av denna bostadsrättsförening eller den fastighetsägare som är med om ombildningen att man erbjuder en ersättningslägenhet. Herr talman! Detta är i korta drag den något snåriga materia som vi berör i motionen. Vi beklagar att utskottet har visat sådant ointresse, ja, rent av passivitet, i frågan. Utskottet hänvisar till bostadsrättsutredningen — en utredning som träffades första gången i april månad i år och som med all sannolikhet inte kommer med något förslag inom det närmaste året, allra minst i denna fråga. Med tanke på remissförfarande och propositionsskrivning kan jag garantera att den här frågan inte kommer att lösas inom de närmaste ett och ett halvt å två åren. Det är då obegripligt för mig att civilutskottet och inte minst socialdemokraterna, som tidigare har visat sådant intresse för reformer av hyreslagen, inte hyser någon som helst vilja att ens diskutera hur dessa regler skall se ut. Man har bara avfört ärendet från civilutskottets och riksdagens bord med hänvisning till utredningen. Jag frågar mig: Varför skall man bara slå vakt om besittningsskydd och bytesrätt för hyresrätter i allmänhet men icke för de hyresgäster som bor i en fastighet som har ombildats till bostadsrätt? Detta gäller i synnerhet äldre personer, som inte har möjlighet att köpa bostadsrätten, som tycker att de har en för stor bostad och vill byta sig till en mindre — exemplen kan vara många. Herr talman! Jag yrkar bifall till den reservation som finns i civilutskottets betänkande nr 31, och jag upprepar min fråga: Varför är inte civilutskottets majoritet intresserad av att slå vakt om besittningsskyddet för denna grupp lägenhetsinnehavare, som är i starkt ökande?

Nr 141 Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna anser som bekant att bosta Onsdagen den den skall vara en social rättighet. Alla människor skall ha tillgång till en 9 maj 1979 tillräckligt stor, modernt utrustad bostad i en bra miljö och till rimliga kostnader. En lönearbetare skall kunna hyra en sådan bostad utan bostads | bidrag. Bostäderna i den kapitalistiska ekonomin är varor som i princip säljs till högstbjudande. Bostäderna är i huvudsak underkastade marknadens lagar | om tillgång och efterfrågan: Köpkraften, inte behovet, avgör människornas val av bostad. | Det sociala inslaget i efterkrigstidens bostadspolitik hotar nu att försvinna med eller utan hjälp av en borgerlig regering. Den öppna bostadsbristen har kommit tillbaka, och det drabbar särskilt ungdomar, lågavlönade och invandrare. Dåliga bostadsmiljöer, trångboddhet och ett stort antal omoderna och halvmoderna lägenheter ökar åtskillnaden och skärper klassmotsättningarna. Spekulationen och svarthandeln i lägenheter och fastigheter tilltar. Orättvisorna i olika boendeformer förvärras, och hyrorna stiger i en takt som är helt oacceptabel. Vpk kritiserar både tidigare socialdemokratiska och senare borgerliga regeringars bostadspolitik. Borgarna fortsätter på den inslagna vägen med ökad privatisering och ökat småhusbyggande. Ett utbyggt system med äganderättsoch andelslägenheter och en avrustning av de kommunala bostadsföretagen ingår som led i en borgerlig bostadspolitik. Bostadsbidragen måste förbättras, men problemet med de ständiga hyreshöjningarna och hur man skall få stopp på dem kan inte lösas med en ständig pålappning av olika bidrag. Herr talman! Det har blivit allt kraftigare stöd för vpk:s förslag om hyresstopp och en ny bostadspolitik inom bl.a. hyresgästoch fackförenings . rörelserna. Det är betydelsefullt och nödvändigt med aktiv kamp både inom och utom hyresgäströrelsen. Kampen för en bättre bostadspolitik i dag — under kapitalistiska förhållanden — måste knytas samman med kampen för ett annat, ett socialistiskt, samhälle. Vpk har ställt en rad utförliga krav av både kortoch långsiktig karaktär. En del av dem behandlas i föreliggande betänkande. Bland huvudkraven i ett första steg mot en ny bostadspolitik är bl.a. hyresstopp genom statligt stöd till de kommunala bostadsföretagen i form av ränteoch amorteringsfria lån samt en avskrivning av dessa företags underhållslån. Förbättrade bostadsbidrag med helt statligt kostnadsansvar, prisstopp och prissänkningar på byggnadsmaterial hör också till sådana krav. Vidare ställer vpk krav på ökat bostadsbyggande, obligatorisk kommunal bostadsförmedling, åtgärder mot fastighetsoch lägenhetsspekulation, begränsning av ränteavdrag och avdrag från skatt — inte från inkomst. Vi kräver skärpt realisationsvinstbeskattning,så att hela vinsten vid försäljning av hus blir beskattningsbar inkomst.

Herr talman! Varför räknar jag då upp allt detta, när vi behandlar frågan om hyresstopp och frågan om ett system för prövning av hyrorna, det s.k. bruksvärdessystemet? Jag gör det därför att dessa ting hör intimt samman. Man kan inte isolera frågan om ett hyresstopp från debatten om bostadsmarknaden i sin helhet. Det gäller att se efter vilka ingrepp som behöver göras på både kort och lång sikt. Vpk har gjort analyser och i riksdagen ställt delkrav till varje avsnitt gällande bostadsmarknaden: bostadsmiljön, boendeinflytande, hyresbostaden och lagstiftningen samt hyresstopp för en social bostadspolitik. Hyresutvecklingen kan belysas bl.a. med siffror som visar att samtidigt som konsumentprisindex ökade under åren 1970-1977 med 80,5 926, så ökade den genomsnittliga årshyran för en hyreslägenhet med 92,5 96. Bostadsbyggandets hastiga nedgång, det minskade antalet byggnadsarbetare och arbetslösheten bland byggnadsarbetare och i byggnadsbranschen över huvud taget bidrar till krisförhållandena på bostadsmarknaden. Ett ökat bostadsbyggande skulle skapa många nya jobb, inte bara åt byggnadsarbetare. Bostadsbyggandets snedvridna inriktning mot en allt större del småhus och dess konsekvenser för en ökad segregation och ökade orättvisor mellan olika boendeformer kan enligt vpk:s mening inte få fortsätta. Orättvisorna måste bort, likvärdiga bostäder skall kosta lika mycket oberoende av om de upplåts med hyresrätt eller äganderätt. Den första och viktigaste åtgärden mot orättvisorna är att förbilliga hyresboendet. Större delen av skattesubventionerna till småhusboende — ca 6,5 miljarder kronor per år — går till höginkomsttagare med stora villor och stora lån. Den kraftiga värdestegringen på småhus gäller framför allt hus i de större tätorterna. Småhusbyggandet måste hållas nere speciellt i storstadsregioner och expanderande tätorter, bl.a. därför att det är så markoch energikrävande och dyrt för samhället-skattebetalarna. Många småhusområden som växer upp har en dålig boendemiljö utan gemensamma utrymmen och med dålig service. Herr talman! Ett verkligt inflytande över boendeförhållandena, och därmed också möjlighet att påverka frågan om boendekostnaderna, är naturligtvis av avgörande betydelse för de boende. Det vore en kapitulation och en felaktig utgångspunkt att acceptera det privata, individuella ägandet av bostaden som en avgörande förutsättning för inflytande och boendedemokrati. Det viktigaste är vilka medel som de boende har till sitt förfogande för att kollektivt kunna bestämma över sin boendemiljö. En successiv övergång till andra former för förvaltning av hyreshusen med ökat inflytande för de boende kan motverka privatisering och stimulera till gemensamma aktiviteter. En fördjupad och långt gående boendedemokrati blir möjlig först genom att den privata äganderätten till hyreshus upphävs. Husen måste överföras i kommunal ägo och ställas under förvaltning av hyresgästerna kollektivt. Hyreslagstiftningen måste ge hyresgästerna en grundläggande trygghet. Det innebär ett starkt besittningsskydd, bytesrätt, skydd mot hyreshöjningar och ett avgörande inflytande över det egna boendet. Bruksvärdesreglerna i den nuvarande lagstiftningen har varit ett dåligt skydd mot omotiverade och oskäliga hyreshöjningar. Reglerna måste ändras så att hyran inte får vara högre än hyran för jämförliga lägenheter. När det gäller kravet på hyresstopp måste framhållas att varje hyreshöjning är en löneminskning, och för att försvara levnadsstandarden måste arbetare och tjänstemän ta upp kampen mot hyreshöjningarna. De allmännyttiga bostadsföretagens problem är stora. Här måste staten gå in med ett riktat stöd för att täcka dessa bostadsföretags ökade kostnader. Därigenom kan man åstadkomma hyresstopp på hela hyresmarknaden och göra det mindre lönsamt och intressant för privata att äga hyreshus. Kampen mot hyreshöjningarna är en kamp mot profit och utplundring och för en bevarad reallön. Vpk:s parlamentariska arbete är inget självändamål, och vpk ser det som en del av och underordnat partiets totala aktiviteter. En ny bostadspolitik kan inte genomföras utan stöd och aktiv kamp från hyresgästernas sida. Den organiserade hyresgäströrelsen är hyresgästernas viktigaste intresseorganisation — där måste tyngdpunkten i det bostadspolitiska arbetet ligga, och det försöker vi inom vpk också åstadkomma. Kommunisterna har under hela 1970-talet drivit kravet på hyresstopp och en arnan bostadspolitik, en politik som har till uppgift att mildra verkningarna av den bostadspolitik som förs och som angriper orsakerna till de höga hyrorna. Opinionen mot hyreshöjningarna har blivit allt kraftigare både inom och utom hyresgäströrelsen, och allt fler lönearbetare har blivit klara över att varje hyreshöjning är liktydig med en lönesänkning. Motståndarna till våra krav finns framför allt inom regeringen och hos bank-, byggoch fastighetskapitalet. Liksom socialdemokratins och hyresgäströrelsens ledningar påstår de att kravet på hyresstopp är orealistiskt och omöjligt att genomföra. Utskottet tar i betänkandet inte upp något resonemang alls om våra krav på denna punkt utan hänvisar till tidigare behandling. Däremot tar utskottet upp ett mycket utförligt resonemang om den i och för sig viktiga detaljfråga som Georg Danell nyss berörde. Utskottet utgår tydligen från den primitiva propaganda som bara talar om hyresstopp utan att redovisa hur det skall kunna genomföras, och de låtsas inte om att vpk — till skillnad från en del grupper och sammanslutningar — klart redovisar vilka åtgärder som måste kombineras med införandet av hyresstopp. Hyresstopp är ett kampkrav och en del i en bostadspolitik som innefattar att vi bygger fler lägenheter i flerfamiljshus, att vi sänker räntan och ger särskilda lån och ett riktat statligt stöd till de allmännyttiga bostadsföretagen, att vi förbättrar bostadsbidragen för dem som bäst behöver det och att vi skapar större rättvisa mellan olika boendeformer. Frågan om hyresstopp — och kampen för ett hyresstopp — kan alltså inte isoleras från dessa bostadspolitiska krav och från bostadspolitiken i övrigt utan utgör en del av och ett första led i en sådan kamp. På något längre sikt måste vi göra ingrepp mot alla vinstoch spekulationsintressen på hela bostadsmarknaden. Det gäller kapital och räntor, mark, byggnadsmaterial, byggande, ägande och förvaltning av flerfamiljshus. I betänkandet behandlas, utöver kravet på hyresstopp, vpk-förslaget om ändrade bestämmelser då det gäller hyreshöjningar och inflyttningshyror. Förslaget syftar till att förhindra nya hyreshöjningar och pressa ned hyrorna. Som bekant gäller nu enligt den s.k. bruksvärdesprincipen att de allmännyttiga husen är prisledande och att den hyra en hyresvärd begär skall anses som oskälig bara om den är påtagligt högre än allmännyttans hyra för likvärdiga lägenheter. Detta är ingen bra eller tillräcklig spärr mot oskäliga hyror. För att försvåra möjligheterna att höja hyror och hyresnivåer föreslår vi från vpk att lagbestämmelsen ändras så att hyran inte får vara högre än hyran för likvärdiga lägenheter. Genom att fastigheter som ur bruksvärdessynpunkt är likvärdiga är byggda vid olika tidpunkter och kostnaderna varit mycket högre för dem som har byggts under senare år och genom att det i huvudsak är allmännyttan som har svarat för hyreshusbebyggelsen uppstår vinster för enskilda fastighetsägare vid jämförelserna. Allmännyttan äger i huvudsak de nya och olönsamma husen och har tvingats att till sina höga s.k. självkostnader också lägga kostnader som dess hyresgäster rätteligen inte skulle stå för. Om man inför ett absolut tak, en spärr uppåt för hyrorna, och om allmännyttan får ett riktat statligt stöd skulle bruksvärdessystemet i större utsträckning kunna användas mot de privata fastighetsägarna. Därigenom skulle privat fastighetsägande och förvaltande bli mindre intressant för fastighets-, byggoch bankkapitalet och påskynda en socialt inriktad bostadspolitik. Det gäller nu att åstadkomma en nollställning av hyrorna i avvaktan på åtgärder som kan stoppa hyresutvecklingen och pressa ned hyrorna. Det är nu man måste ingripa och stoppa hyresutplundringen. Det är nu åtgärder måste vidtas för att förhindra nya stora hyreshöjningar. Herr talman! Jag yrkar bifall till de förslag i vpk-motionen 396 som nu behandlas — förslag om ett hyresstopp och ändrade bruksvärdesregler.

Herr talman! I civilutskottets betänkande nr 31 behandlas fem motionsyrkanden om ändringar i hyreslagen. Vi hade för kort tid sedan möjlighet att diskutera botadspolitikens allmänna inriktning i stora drag, och det gör att jag i argumenteringen för de ståndpunktstaganden som civilutskottets majoritet har gjort inte tänker gå in i den typ av allmän bostadspolitisk debatt som t.ex. Tore Claeson tog upp på nytt. Jag skall i stället hålla mig till de specifika yrkandena som vi har behandlat i detta betänkande.

Herr talman!

Jag har under det senaste halvåret försökt att ta vara på de tillfällen som givits för att åstadkomma en debatt där vi får redovisade skälen och orsakerna till att man inte på allvar vill ta itu med den utveckling som pågår på hyresmarknaden. Förgäves har jag väntat på att få ett besked i dessa frågor. Nu säger Kjell Mattsson att påtaglighetsbegreppet enligt hans mening då det gäller hyrornas låsning i rimlig utsträckning skulle tillgodose vårt krav på ett absolut tak då det gäller hyrorna. Men det gör det inte, därför att just själva bruksvärdessystemet som sådant med den lydelse lagen har — ”påtagligt högre” — innebär i själva verket hela tiden en viss uppskruvning av hyrorna.

Jag vill bara, herr talman, konstatera att det inte finns någonting nytt i det som Kjell Mattsson framför här i dag. Det är ett precis lika dåligt besked om vad man är beredd att göra för att sätta stopp för den hyresutplundring som pågår.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att vår motion fått en välvillig skrivning, och det bör man i och för sig vara tacksam för. Det är bara det att problemet är så pass akut att det ur många synpunkter är olämpligt att bara hoppas på att en utredning skall klara av saken. Man talar om ett par års perspektiv. Under de ca två och ett halvt år som vi haft icke-socialistiska regeringar i det här landet har vi stimulerat fram en övergång från hyresrätt till bostadsrätt för ungefär — om jag inte minns fel — 5 000-6 000 lägenheter. Det blir ett allt större intresse för en sådan övergång. Trycket på oss att se till att de människor som inte vill utnyttja denna möjlighet skall känna en garanterad trygghet borde enligt min mening vara mycket stort. Som jag sade känner man inte någon sådan i dag, eftersom bytesrätten blir försämrad för den person som bor kvar med hyresrätt i en bostadsrättsfastighet genom att den som man eventuellt byter lägenhet med får ett försämrat besittningsskydd. Det är så pass allvarligt att vi inte borde hesitera att vidta åtgärder. Det finns olika tekniska lösningar, sade Kjell Mattsson. Ja, det gör det på de flesta problem. Men den enda rätta är den som vi föreslagit i vår motion. Bostadsministern betecknar också detta som huvudalternativ i sina direktiv till bostadsrättsutredningen, nämligen att ge samma besittningsskydd, samma bytesrätt och därmed samma trygghet för hyresgästen i en bostadsrättsfastighet oavsett om det varit byte eller inte. Inte minst här i Stockholm får i synnerhet äldre människor uppleva att en lägenhet som de bebott i decennier sålts som bostadsrätt, varefter den nya bostadsrättsinnehavaren gång efter annan hör av sig och frågar om de inte skall flytta från sin lägenhet. Den press som de äldre upplever och den otrygghet som jag tidigare har beskrivit är så allvarlig att man borde vidta åtgärder nu. Därför beklagar vi den passivitet som utskottsmajoriteten visat. Jag är förvånad över att socialdemokraterna tydligen inte har något som helst intresse av att slå vakt om besittningsskyddet och hyresrätten för denna allt större grupp av hyresgäster. Herr talman! Vi arbetar för fler bostadsrätter, men det måste vara trygga villkor för alla. Skall det verkligen vara ett fritt val mellan bostadsrätt och hyresrätt, måste vi lagstiftare garantera en sådan och inte bara i skrivningar uttala vår välvilja.
Herr talman! Först herr Danells och moderaternas yrkande. Det konstateras alltså att övergången från hyreslägenheter till bostadsrättslägenheter kan skapa vissa problem. Det har också regeringen insett, varför den har beslutat att göra den här översynen av bostadsrättsformen för att sedan kunna ta ställning till hur de olika problemen skall kunna lösas. Även om jag och utskottsmajoriteten har förståelse för moderaternas påpekande, tycker vi att det är riktigt att avvakta förslagen. Sedan till Tore Claesons resonemang. Det är naturligtvis så, att hyrorna skulle kunna vara lägre om man biföll vpk:s förslag om en låg ränta eller ingen ränta alls, om man skrev av underhållslånen, om man införde ett särskilt bidrag till de allmännyttiga bostadsföretagen och om man hade ett annat bostadsstöd. Men hela detta resonemang har ju det felet att det grundar sig på att någon annan skall betala. Om utskottet skulle ha anslutit sig till vpk:s resonemang, skulle utskottet ha varit tvunget att av riksdagen begära ett anslag på åtskilliga miljarder kronor. Vpk menar ju att det är statens sak att betala. Man låtsas då som om staten vore någonting fullständigt skilt från medborgarna och med egna inkomster. Kommunisterna glömmer bort, att skall vi genomföra en kraftig ändring av hyresnivån, får vi också räkna med att man måste betala räkningen med moms, proms, direkt skatt eller med något annat som man kan hitta på. Det blir alltså en höjning av konsumtionskostnaderna eller en höjning av skatterna. Eftersom Tore Claeson helt och hållet utesluter verkligheten, är det ganska meningslöst att föra den här diskussionen. Med tanke på ett uttalande på Publicistklubben för ett tag sedan skulle man kunna säga att han tycker att de här yrkandena är fina stekta sparvar, varefter han omsätter det i yrkanden i vpk:s motion.

Denna kritik gäller bl.a. en f.d. minister som tillhör Kjell Mattssons eget parti, nämligen herr Åsling, som har öst ut 30-40 miljarder kronor på kapitalägarna i detta land. Det är inte så, Kjell Mattsson, att vpk-förslaget är vare sig orealistiskt eller dåligt. Vi har redovisat hur man på både kort och lång sikt kan klara problemet. Vi sticker inte under stol med att man på sikt måste ta itu med alla vinstoch spekulationsintressen på bostadsmarknaden och eliminera de vinster som nu görs när det gäller mark, byggnadsmaterial, själva byggandet, bankernas stora räntevinster samt vinsterna av själva förvaltandet och ägandet av hyreshusen. Vi gör ingen hemlighet av att det är där man skall ta en del av de pengar som behövs. Det ingår för vår del som ett led i en social bostadspolitik, där bostaden blir en social rättighet för människorna och inte en spekulationsvara, en handelsvara.
Herr talman! Ointresset som jag har talat om, som uppenbarligen finns hos i varje fall socialdemokraterna i denna kammare, visar sig genom den tystnad vi kan iakttaga i dagens debatt i kammaren. Jag vill till protokollet föra att alla möjligheter måste tas till vara för att skapa trygghet även för hyresgästerna i en bostadsrättsfastighet i ett perspektiv med ett stort antal nytillkomna bostadsrättslägenheter — som ju moderat politik förespråkar. Vi har i och för sig kommit ganska långt hittills men det finns mycket kvar att göra, och vi vill betona att man måste skapa trygghet för dessa människor. I bostadsrättsutredningen kommer den här frågan att tas upp, men där ligger ett oerhört stort arbete. Utredningen skall klara av finansieringsfrågan, inflytandefrågor och en rad andra frågor som har med bostadssociala aspekter att göra. Där är denna fråga en mycket liten del, och därför tyckte vi att det hade varit lämpligt att riksdagen hade tagit initiativ till att ändra lagen, så att man hade kunnat komma till rätta med de problem vi har tagit upp. Jag vill understryka att det bara är ett av kraven som vi har velat driva till reservation och till åtgärd från riksdagens sida nu. Resten kan mycket väl behandlas i utredningen. Eftersom jag är ledamot i bostadsrättsutredningen kommer jag naturligtvis att ta upp den här frågan och begära att vi behandlar den som ett förstaärende för att driva fram den. Jag förutsätter att i vart fall mina borgerliga kollegor i civilutskottet använder sina kontakter i den utredningen för att se till att vi får ett besittningsskydd och lika god bytesrätt för en hyresrätt i en bostadsrättsfastighet som för en hyresrätt i allmänhet. Men den möjligheten förnekas människor genom det riksdagsbeslut som vi riskerar att fatta i dag.
Herr talman! Jag konstaterar att Tore Claeson tycks ta avstånd från de åtgärder riksdagen har beslutat för att upprätthålla sysselsättningen och att han helst hade sett att NJA, varvsnäringen, LKAB och ytterligare en och annan mycket stor och betydelsefull källa till sysselsättning i det här landet hade gått i konkurs i stället för att räddas genom insatser från riksdagens sida. Vad sedan beträffar hyresnivån gäller fortfarande min bedömning och beskrivning av vpk:s yrkanden. Om man tar bort kostnader på det här sättet och låter någon annan betala dem kan man självfallet få en lägre kostnadsnivå just för själva boendet — men man kommer ändå inte ifrån kostnaden, eftersom man måste betala den någon annanstans. När det gäller hyrespolitiken har man under ett antal år arbetat på det sättet att de allmännyttiga bostadsföretagens behov av hyror för att täcka sina kostnader har varit riktgivande. Det är bara att konstatera att de allmännyttiga bostadsföretagen inte går med något strålande överskott och att det därför inte finns möjlighet att plåga av dem pengar. Tvärtom har det på många områden funnits problem med ekonomin, och de har haft svårigheter att göra de hyreshöjningar som varit nödvändiga för att få kostnadstäckning. När man har även det med i bilden visar det sig hur fantasirikt vpk:s yrkande är. Ni tänker inte tanken helt ut. Ni talar om vinster som skulle kunna tas från andra delar av samhället — men de finns alltså inte att tillgå.

Herr talman! När jag lyssnar på denna debatt tycker jag att Kjell Mattsson liknar den gamle prosten, som fromt blickar mot himlen och säger: Tack, käre Herre, för hur det är, för hur skulle det annars kunna vara? Vi kan inte minska hyrorna genom ingrepp för att få ned bostadsräntan, genom ökat stöd till de allmännyttiga bostadsföretagen och liknande åtgärder, eftersom det kostar pengar, säger Kjell Mattsson. Jag tycker tvärtom att det finns en rad möjliga åtgärder, som skulle kunna innebära en mer demokratisk fördelning av samhällets resurser. Det är ju ytterst detta som det handlar om. Vi har i vår motion 1581 framfört förslag mot bakgrunden av de senaste årens våldsamma hyreshöjningar. Ett av förslagen är att de s.k. reparationslånen avskrivs. Den del av motionen som berör dessa underhållslån har tidigare behandlats. Den del av motionen som tas upp i det nu aktuella betänkandet från civilutskottet berör endast den del av motionen där vi i övrigt har krävt omedelbara åtgärder som förhindrar ytterligare hyreshöjningar. På detta svarar utskottet dels att motionärerna inte närmare utvecklat vilka åtgärder som avses, dels att ett bifall till förslaget inte skulle tjäna något reellt syfte, och Kjell Mattsson upprepar dessa påståenden. Det första påståendet är oriktigt. Arbetarpartiet kommunisterna har i motioner som berör den ekonomiska politiken, bostadsmarknaden osv. framställt en lång rad förslag, vilkas genomförande skulle ha verkat dämpande på hyresutvecklingen. Vidare har vi också i direkt bostadspolitiska sammanhang ställt konkreta förslag i samma riktning. Att viien motion, som främst berör avskrivning av underhållslånen, också tillfogat yrkandet om andra åtgärder som kan förhindra ytterligare hyreshöjningar är naturligtvis närmast en markering av att inte ens bifall till kravet på avskrivning av underhållslånen skulle radikalt förändra den nuvarande olyckliga hyresutvecklingen. Det behövs självklart också andra åtgärder.

Jag skulle kunna förlänga denna provkarta på föreslagna åtgärder, Kjell Mattsson, om civilutskottets ledamöter så vill. Bostadspolitiken är faktiskt f.n. ett av de områden som mest högljutt ropar på samhällsingrepp. Därför är det också obegripligt när civilutskottet avslutningsvis säger beträffande det kommunistiska yrkandet om åtgärder mot hyreshöjningarna: ”Ett bifall till förslaget skulle inte tjäna något reellt syfte.” Det är ett minst sagt häpnadsväckande påstående. Åtgärder mot hyreshöjningarna tjänar självfallet syftet att dämpa eller förhindra ytterligare hyreshöjningar. Det är ett samband som jag trodde stod klart för alla. Men vill man inget se och inget göra mot en hyresutveckling, som hårt pressar levnadsstandarden för de vanliga inkomsttagarna i vårt land, ja, då sätter man sig förstås med armarna i kors, som civilutskottet tycks föredra att göra. Herr talman! Syftet med vår motion sammanfaller med intentionerna i förslag som vi tidigare har ställt liksom med förslagen i motionen 396, som också behandlas i detta sammanhang. Av rent rationella skäl avstår jag därför från att yrka bifall till vår motion och kommer att rösta för vpkmotionen.

När jag tog upp frågan om miljardrullningen till kapitalet i form av lån och subventioner, gjorde jag det för att göra en jämförelse och visa hur pass små summor det skulle handla om för att kunna klara ett hyresstopp genom ett riktat stöd till de allmännyttiga bostadsföretagen. Uppskattningsvis skulle ett riktat stöd till de allmännyttiga bostadsföretagen, innebärande att man kan genomföra ett hyresstopp på hela hyresmarknaden, kosta högst 1 miljard kronor. Jämför detta med de närmare 50-talet miljarderna som har utgått till stöd i olika former till företagen, till kapitalet i vårt land under senare år. Det är den jämförelsen jag har velat göra. Man kan göra andra jämförelser. Man kan jämföra med att bara fastighetsvärdestegringen i vårt land årligen ökar med 10 miljarder kronor. Man kan jämföra med vad det kostar att ta bort arbetsgivaravgifterna. Man kan jämföra med det stöd som utgår i form av skattesubventioner till småhusägarna, som jag nämnde i min inledning, osv. Vad jag har velat ha sagt är att det är ett relativt sett litet stöd som behövs och som skulle ge ett bra resultat för landets hyresgäster.

Herr talman! Min avsikt var inte att delta i denna debatt, men vissa inslag, t.ex. herr Danells inlägg, ger mig ändå anledning att framföra några synpunkter. Jag finner herr Danells argumentering litet tråkig, för att inte säga förbryllande. Ett viktigt syfte med vad han sagt tycks vara att misstänkliggöra socialdemokraterna för ett allmänt ointresse för den kategori av hyresgäster som herr Danell tagit upp i sin motion, vilken fullföljs i den moderata reservationen. Jag tror, herr Danell, att det är en ganska omöjlig uppgift att göra gällande att socialdemokratin skulle vara ointresserad av hyresgästernas förhållanden. Det förefaller mig som om moderaterna i stället har en historia som inte talar till fördel för herr Danells argumentering här. Jag trodde verkligen att det som sägs i utskottsbetänkandet och som utskottets ordförande har redovisat borde vara till fyllest för att göra klart att det inte bara är socialdemokraterna utan även folkpartiet och centerpartiet som menar att de här frågorna bör övervägas i sitt sammanhang av den utredning som åberopas i utskottsbetänkandet, bostadsrättsutredningen. Nu är det också så, det har herr Danell påpekat, att han är ledamot av den utredningen och har alla möjligheter att påverka vad utredningen företar sig när det gäller denna fråga. Utskottet har anfört i betänkandet att denna fråga bör övervägas tillsammans med andra näraliggande frågor. Jag tror att herr Danell vid närmare eftertanke inser det rimliga i en sådan ståndpunkt. Utskottet har också uttalat att det förutsätter att kommittén kommer att ta upp de här frågorna. Utskottet anför vidare: ”Enligt utskottets mening bör övervägandena om utredningsbehovet i denna del kunna anförtros utredningen.” Det är näst intill en beställning, i varje fall en anvisning om vad utskottet menar i denna fråga — något som riksdagen kommer att ställa sig bakom.
Herr talman! Jag har inte misstänkliggjort socialdemokraterna för någonting, men jag har varit förbryllad över det ointresse som jag tycker att de har visat under utskottsbehandlingen liksom över den tystnad som rådde här i dag men som nu är bruten. Lars Henriksons konstaterande måste naturligtvis vara till fördel för saken, eftersom han dessutom ser utskottets ställningstagande som en beställning hos utredningen och regeringen av ett förslag i denna fråga. Då återstår frågan om hur snabbt man skall kunna ta fram ett sådant förslag.

Det är i detta perspektiv som jag menar att det är olämpligt att inte dra fram frågan nu, eftersom ett lagförslag finns. I den debatt som har förts i utskottet och här i kammaren är det icke någon som har ifrågasatt det lagförslag som vi har bifogat vår motion och som finns i reservationen. Ingen sakdebatt har förts om huruvida det förslaget är dåligt eller inte, om det är tekniskt eller juridiskt tveksamt eller någonting sådant. Ur denna synvinkel tycker jag det är trist att vi inte skall kunna få ett beslut nu. Lars Henrikson sade att det var en tråkig debatt jag förde. Jag vill då svara att den här frågan är tråkig för de tusentals hyresgäster som redan är i eller är på väg in i en sådan situation att deras fastighet övergår till bostadsrätt. Bostadsrätt är någonting som vi moderater tycker är bra, men då skall som sagt också tryggheten för dem som vill utnyttja den möjligheten vara garanterad. Det blir den genom vårt förslag men icke genom den passiva inställning som man nu manifesterar.
Herr talman! Jag har inte sagt att debatten är tråkig, utan jag har sagt att Georg Danells sätt att argumentera är tråkigt och det innebär också ett misstänkliggörande av ett av de partier som står bakom majoriteten i utskottet. Georg Danell lär inte kunna förneka att han har ett visst syfte med just den uppläggningen av argumentationen. Sedan till en trivialitet, som inte har med själva sakfrågan att göra. Vi är av talmanskonferensen och kammarens ledning uppmanade att inskränka oss i Nr 141 debatterna, och i regel bör bara en talare företräda majoriteten i utskottet. Vi ö : Onsdagen den har därför funnit det naturligt att utskottets ordförande företräder utskottet i 9 maj 1979 den här frågan. Överläggningen var härmed slutad.

Herr talman! Civilutskottets betänkande nr 32 om lokalhyra, som vi skall behandla i dag, är inte kontroversiellt i någon större utsträckning. Jag kan därför fatta mig ganska kort. I både utredning, proposition och motioner har man varit rörande ense om behovet av att stärka lokalhyresgästernas ställning. Om den praktiska utformningen av lösningen på detta problem har det rått delade meningar på några punkter. Efter utskottsbehandlingen är det bara på en punkt som meningarna går isär. Och det gäller frågan hur lagligt stark inverkan ett hyresnämndsyttrande i ett medlingsförfarande skall ges i en eventuellt efterföljande ersättningsprocess. I den frågan — den s.k. presumtionsregeln — föreligger en reservation från utskottets folkpartister och moderater. Alla är vi överens om att det medlingsförfarande hos hyresnämnd som ingår vid tvist om förlängning av hyresavtal skall ge kvalificerad förhandlingshjälp. Och ett viktigt inslag i den proceduren kan då vara ett hyresnämndsyttrande om marknadshyran för den lokal det är fråga om. Det som vi inte är överens om är vilken rättslig tyngd ett sådant yttrande skall tillmätas i en eventuellt följande ersättningsprocess. Majoriteten menar att det bör kunna frångås endast om det i den fortsatta processen visas att lokalens marknadshyra varit påtagligt högre eller lägre än nämnden angett. Vi reservanter har den uppfattningen att ett nämnduttalande om lokalhyran, även om det inte ges legal presumtionsverkan, i de allra flesta fall ändå kommer att utgöra en tillräcklig påtryckning på parterna att träffa uppgörelse på den av nämnden angivna nivån. Parterna torde under alla förhållanden vara väl medvetna om att hyresnämnuens yttrande i en eventuell ersättningsprocess kommer att tillmätas stort bevisvärde, vare sig det ges en legal presumtionsverkan eller ej. Om man skapar den av utskottsmajoriteten åsyftade starka uppbindningen redan vid medlingsförhandlingarna under hyresnämndens medverkan, kan detta — vilket många remissinstanser framhållit — leda till att i och för sig okomplicerade förlikningsförhandlingar får processkaraktär. Och man får räkna med att parterna i många fall kommer att finna det inte blott förenligt med sina intressen utan t.o.m. nödvändigt att ta fram mycket omfattande ortsprisutredningar innan hyresnämnden fattar sitt beslut. Detta förlänger medlingen och kan innebära betydande kostnader för parterna. Det finns anledning påpeka att det finns ett mönster i remissyttrandena över utredningsförslaget. Lokalhyresgästernas förespråkare vill ge hyresnämndens yttrande presumtionsverkan, medan fastighetsföreträdare har den motsatta uppfattningen. Domstolarna, som inte har några partsintressen, förordar enstämmigt att hyresnämndens yttrande inte skall ges legal presumtionsverkan. Att Kooperativa förbundet och hyresnämnden i Stockholm går på samma linje finns det anledning att observera. Vilken linje man slutligen väljer är en avvägningsfråga. Vi reservanter menar att övervägande skäl talar för att man går på den linje som föredragande statsrådet kommit fram till efter att ha vägt de båda förslagen mot varandra och således avstår från att ge hyresnämndens yttrande legal presumtionsverkan. Jag ber att på denna punkt få yrka bifall till reservationen och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill genast säga att jag i stort sett är tillfredsställd med innehållet i det utskottsbetänkande som vi nu behandlar. Det är jag med hänsyn till den partimotion som vi från vänsterpartiet kommunisterna har väckt i den här frågan. På tre av de punkter där vi har föreslagit ändringar i förhållande till propositionen, ändringår som sammanfaller med vad hyresrättsutredningen hade föreslagit, har vpk-förslagen tillstyrkts. På den fjärde punkten som har med den s.k. ersättningsprocessen att göra, dvs. bestämmelserna om vilka som skall avgöra skadeståndsfrågor, har motionens förslag inte tillstyrkts. Vi har på den punkten föreslagit att hyresnämnden och bostadsdomstolen skall avgöra skadeståndsfrågorna, men utskottet har inte gått på den linjen. Utskottet har emellertid hänvisat till att hyresrättsutredningen enligt sina direktiv i sitt slutbetänkande kommer att fullständigt behandla frågan om huruvida samtliga tvister på hyresrättens område bör prövas av hyresnämnden med bostadsdomstolen som slutinstans. Problemet kommer alltså att behandlas av hyresrättsutredningen, och vi har från vpk:s sida ingenting emot att frågan om var ersättningsmålen skall handläggas får anstå tills utredningens resultat föreligger. Lokalhyresgästernas besittningsskydd har varit föremål för mycken diskussion under hela 1970-talet.

Herr talman! I civilutskottets betänkande nr 32 behandlas propositionen 1978/79:89 om lokalhyra jämte fyra motioner som väckts med anledning av propositionen. Motionerna är i sak samstämmiga. Bakom dem står företrädare för socialdemokraterna, centern, moderaterna och vänsterpartiet kommunisterna. Förslagen i propositionen bygger i de flesta delar på hyresrättsutredningens betänkande i ämnet. Det som man tar upp i motionerna är fyra områden, där bostadsministern anser att utredningens förslag inte bör genomföras: presumtionsregeln, ersättningsprocesser, indexklausuler och uppsägningstider. Beträffande de tre sistnämnda föreligger enighet i utskottet. Vi föreslår sålunda att tvister om ersättning enligt hyreslagen även i fortsättningen skall handläggas hos fastighetsdomstol, att indexklausuler skall förbjudas i hyresavtal som är slutna för en tid av högst ett år eller på obestämd tid samt att en uppsägningstid av minst nio månader skall gälla för lokalhyresgäst, om hyrestiden omfattar minst denna tid. Om detta är alltså samtliga i utskottet ense. Beträffande den återstående frågan, presumtionsregeln, har —- som Wilhelm Gustafsson sade här — moderaterna och folkpartisterna inte kunnat ansluta sig till utskottsmajoriteten. Vad det gäller är införande av en s.k. presumtionsregel i hyreslagstiftningen. Hyresrättsutredningen hade föreslagit att hyresnämnd på begäran av part skulle yttra sig om marknadshyra och att detta yttrande i en eventuell ersättningsprocess skulle få frångås endast om det visas eller eljest är uppenbart att marknadshyran är påtagligt högre eller lägre än nämnden angett eller att hyresnämndens bedömning av anvisad lokals godtagbarhet inte varit riktig. I propositionen avvisas utredningsförslaget om att hyresnämndens yttrande skall ha presumtionsverkan i senare ersättningstvist. Som jag nyss anförde har alltså i samtliga motioner ställts det motsatta yrkandet, att utredningsförslaget om presumtionsregel bör leda till lagstiftning. Det har utskottsmajoriteten också ställt sig bakom. Skälen till att vi tillstyrkt motionerna i detta avseende är att vi tror att man härigenom uppnår ett effektivare medlingsförfarande vid tvist om lokalhyra. Det framgår av propositionen att man mot varandra vägt fördelar och nackdelar med presumtionsregeln. Regeringen har stannat för att den skulle ha övervägande nackdelar. Utskottet gör alltså den motsatta bedömningen. Vi tror inte att det här av parterna kommer att uppfattas som en form av process utan att det kommer att uppfattas som eti förlikningsförfarande. Effekterna av en presumtionsregel är så positiva att en sådan bör realiseras, så att ett effektivare medlingsförfarande vid tvist om lokalhyra uppnås. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till civilutskottets Nr 141